Herr talman! Fru Wiklund har i en interpellation frågat mig om vilken orsak som ligger till grund för de ojämna prishöjningar som skett inom inrikesflyget och om jag anser att de prishöjningar som skett på flygbiljetter till norra Sverige är förenliga med de lokaliseringspolitiska motiven. Herr Stridsman har i en interpellation frågat mig om jag anser att flygprishöjningen med drygt 20 96 från den 1 januari 1976 på linjen Luleå-Stockholm står i överensstämmelse med målsättningen att åstadkomma en bättre samordning mellan trafikpolitik och regionalpolitik. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Jag vill inledningsvis, liksom jag gjorde när jag för en kort tid sedan besvarade tre frågor om prishöjningarna på inrikesflygets linjer till övre Norrland, erinra om att det är luftfartsverket och inte regeringen som på förslag av flygbolagen beslutar om priserna i inrikesflyget. Luftfartsverket godkände den 22 december i fjol nya priser i inrikesflyget att gälla fr.o.m. den 1 januari i år. De procentuella höjningarna var — som en följd av de av flygbolagen redovisade kraftiga ökningarna av de avståndsberoende kostnaderna — större på de längre än på de kortare flygsträckorna. Över luftfartsverkets beslut anfördes besvär.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för interpellationssvaret. Innehållet i svaret är nästan ordagrant likalydande med det svar som statsrådet tidigare lämnat under pågående riksmöte den 22 januari i år. Kommunikationsministern har i efterhand korrigerat luftfartsverkets omotiverat kraftiga höjning av flygpriserna på långlinjerna. Jag har läst snabbprotokollet från debatten den 22 januari. Det finns därför inte anledning för mig att upprepa det redan tidigare sagda. Frågetecken kan sättas för det rättvisa i att höja flygpriserna likartat över hela landet. Därför skall jag inte ge mig in på att bedöma om 15 96 är en skälig höjning av flygpriserna. Sett ur regionalpolitisk synpunkt verkar höjningen vara i kraftigaste laget. Vi avlägsnar oss från begreppet ”ett rundare Sverige”. Det som är något förbryllande i det här sammanhanget är att fru Wiklund och jag inte fick motta interpellationssvaret den 22 januari. Tidigare praxis i kammaren har varit att frågor och interpellationer som berört samma ämnesområde besvarats i ett sammanhang. Kanske kommunikationsministern vill kommentera anledningen till denna nya rutin. En fråga som man måste ställa sig nu är vilka principer som kommer att vara vägledande för kommande prissättningar för inrikesflyget. Därför vill jag återkomma till debatten den 22 januari. Statsrådet gav då uttryck för sympatier att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att se över prissättningen så att den står i bättre överensstämmelse med linjernas bärighet och flygets stora betydelse på långsträckor — i klartext som jag Om prishöjningarna Om prishöjningarna på inrikesflygets linjer till övre Norrland ser det att åstadkomma en bättre samordning mellan trafikpolitik och regionalpolitik. När jag tog del av det här kunde jag inte undgå att göra den reflexionen att den här frågan aktualiserades i riksdagen hösten 1972. Riksdagen beslöt då enhälligt på förslag av trafikutskottet att begära en översyn av bl.a. inrikesflygets prisförhållanden. Två år senare — den 6 december 1974 — bekräftade kommunikationsministern i ett interpellationssvar till mig att ABA:s arbetsutskott tillsatt en utredning just med anledning av riksdagsbeslutet hösten 1972. Med tanke på att statsrådet uttryckt sympatier för en särskild arbetsgrupp som skulle syssla med samma uppgifter som ABA arbetat med sedan december 1974 blir man litet tveksam till hur det verkligen förhåller sig i den här frågan. Under interpellationsdebatten i december 1974 betonade statsrådet att just ABA:s utredning var en lämplig sådan för att göra en översyn av bl.a. flygpriserna. Men nu utesluter kommunikationsministern att det kan vara tänkbart att det blir en särskild arbetsgrupp. Jag är kanske något förvånad över att kommunikationsministern inte med ett enda ord berörde just ABA:s utredning i debatten den 22 januari, när frågan om en särskild arbetsgrupp aktualiserades. Jag hoppas att statsrådet i någon mån kan redovisa hur långt ABA har kommit i sitt utredningsarbete. Även inrikesflygets splittring berördes i debatten den 22 januari. Jag vill instämma med herr Häll som efterlyste en bättre samordning av inrikesflyget. I detta sammanhang kan man inte undgå att blicka över till Finland. Det finska systemet att ett bolag ombesörjer all inrikes flygtrafik, frånsett vissa matarlinjer, verkar tilltalande ur prissynpunkt. Enligt uppgifter skulle de finska inrikes flygpriserna f. n. ligga på ungefär hälften av motsvarande svenska. Verksamheten är huvudinriktad på inrikesbetjäning med små utrikesengagemang. Dessutom skulle enligt erhållna uppgifter den begränsade finska utrikestrafiken ge ett intäktsöverskott som tillgodoräknas inrikesresenärerna i form av låga flygpriser. Enligt riksdagens beslut hösten 1972 skulle även inrikesflygets konkurrensförhållanden överses. Enligt vad jag kan förstå ligger även denna utredningsuppgift hos ABA. Jag tycker därför att det vore intressant att även få veta hur långt det utredningsarbetet har avancerat.

Herr talman! Även jag får tacka statsrådet Norling för svaret. Jag kan i allt väsentligt instämma i vad herr Stridsman har anfört här. Jag vill också stryka under den förvåning som jag personligen kände över att svaret på just de här frågorna kom att dröja så länge. Uppenbart är att mycket behöver utredas beträffande inrikesflyget och storleken av priserna på inrikesflyget. Privatpersoner kan knappast anlita flyget som kommunikationsmedel. Herr Stridsman har gjort jämförelser med Finland. Jag vet att man där har helt andra beräkningsgrunder när - Nr 63 det gäller avgiftsuttaget, men man kan ifrågasätta det rimliga och riktiga Tisdagen den i alla de delavgifter som förekommer vid start och landning här i Sverige, 10 februari 1976 1. ex. en särskild avgift för att planet vinkas in på plats. TNA En sak är helt klar, och det är att det norrländska näringslivet med Om prishöjningarbehov av snabba kontakter med myndigheter, kanske framför allt här — na på inrikesflygets i Stockholm, kommer i en mycket ogynnsam ställning på grund av de = linjer till övre höga flygbiljettpriserna. Norrland Sedan vill jag ställa en fråga till statsrådet, som jag tycker det skulle vara intressant att få ett svar på här. Jag skulle för inte länge sedan åka till Köpenhamn. Jag bor i Skellefteå kommun. När jag skulle köpa biljetten fick jag upplysningen att det är bättre att åka till Luleå, för då tjänar jag nära 400 kr.. Jag skulle alltså färdas i rakt motsatt färdriktning för att på det sättet få lägre pris på min flygbiljett. Det där gjorde mig åtskilligt konfunderad. Jag började undersöka hur det förhåller sig med biljettpriserna, och jag kom fram till att det är precis samma förhållande om jag skall åka till Oslo eller Hamburg. Jag förstår att statsrådet kanske kommer att säga att det är luftfartsverket som bestämmer i detta avseende, men statsrådet har just själv lämnat ett bevis på att regeringen kan ändra på luftfartsverkets beslut också. Det tycker jag är riktigt. Det bör vara möjligt att finna lösningar på sådana otympligheter som jag här har nämnt.

Herr talman! Både herr Stridsman och fru Wiklund var inledningsvis förvånade över att de inte fick svar på sina interpellationer torsdagen den 22 januari, när jag lämnade svar till tre ledamöter som hade framställt frågor i samma ämne som det vi diskuterar i dag. Svaret på detta är så enkelt att det är nästan skrattretande. Det är ju så att den som ställer en fråga får svar på den inom en vecka, då frågeställaren får ta emot statsrådets skriftliga svar bara några minuter innan svaret avlämnas i kammaren. Framställer man däremot en interpellation har man rättighet att få det skriftliga svaret i sin hand 24 timmar innan svaret på interpellationen skall lämnas i kammaren. Alltså skulle herr Stridsman och fru Wiklund ha haft mitt svar på sina interpellationer onsdagen den 21 januari kl. 14.00, men då hade regeringen ännu inte fattat beslutet. Det fattades vid torsdagens regeringssammanträde kl. 9.30, och med all respekt för fru Wiklund och herr Stridsman kunde vi naturligtvis inte lämna ut ett beslut från regeringen vilket ännu inte var fattat — det fattades först ett dygn senare. Vi hade alltså bara att följa den ordning som riksdagen själv har beslutat om, nämligen att man skall lämna svaret 24 timmar i förväg. Således var det helt omöjligt att lämna svaret på interpellationerna torsdagen den 22 januari kl. 14.00. Det får faktiskt både fru Wiklund och herr Stridsman finna sig i, eftersom det är riksdagens ordningsregler som gäller här. 63 Om prishöjningarna på inrikesflygets linjer till övre Norrland Att svaret sedan inte har avgivits förrän i dag är heller inte bara mitt fel, eftersom herr Stridsman bad om uppskov med svarets avlämnande. Denna hans önskan gick jag till mötes. Svaret har därför faktiskt lämnats vid den första tidpunkt då det varit möjligt att lämna det. — Men det är ju annat vi skall tala om än formerna och tidpunkterna för att lämna svar. Jag hoppas med detta ha förklarat varför det har blivit på detta sätt. När man talar om flygprisernas utveckling i Sverige under 1970-talet och anpassningen till regionalpolitiska målsättningar, som båda interpellanterna har tagit upp, finns det anledning att göra några kommentarer som jag på grund av tidsbrist inte hade tillfälle att göra den 22 januari. Under senare år har i samverkan mellan departementet, luftfartsverket och berörda flygbolag ansträngningar gjorts att försöka utjämna kostnaderna för resor med flyg mellan landets olika delar. Allmänt uttryckt har utjämningen tagit sig formen av en omstrukturering av biljettaxan som genomfördes 1973, så att taxan i jämförelse med tidigare förhållanden blev lägre på de långa distanserna men något högre på de korta distanserna. Den utvecklingen inleddes redan 1972, då vid taxehöjningen i februari nödvändig höjning togs ut i form av ett fast påslag av 12 kr. per biljett. Det innebar självfallet den gången relativt sett en mindre ökning för de längre distanserna än för de kortare. Efter ett omfattande utredningsarbete inom flygbolagen och departementet genomfördes en taxeomläggning i maj 1973. Själva taxeomläggningen möjliggjordes genom att regeringen vidtog vissa ändringar i flygplatstaxorna. Ändringarna innebar att den inrikes passageraravgiften sänktes från 11 kr. 50 öre till 4 kr. per passagerare. Genom det beslutet gavs inrikesflyget ökat ekonomiskt utrymme — och ett ganska stort sådant —- vilket medförde att relativt kraftiga sänkningar av flygtaxorna den gången kunde åstadkommas för de längre sträckorna utan att det ledde till mera påtagliga höjningar på de kortare avstånden. Vid de höjningar av flygtaxorna som ägt rum efter 1973 och som huvudsakligen har varit en följd av de extrema bränslekostnadsökningarna, som har drabbat flygbolagen lika väl som andra i samhället, har också återhållsamhet iakttagits med höjningen på långa avstånd, bl.a. genom att dess faktiska storlek har maximerats. Med det här har jag velat säga, sammanfattningsvis, att prisstegringen under de år av 1970-talet som vi hittills har bakom oss mindre har påverkat de långa sträckorna än de korta och medellånga. Prishöjningarna under perioden 1969-1975, alltså ungefär sju år, har trots påtagliga kostnadsökningar under perioden kunnat begränsas till — nu nämner jag mycket runda tal — 30 96 på sträckor över ca 60 mil och 50 96 på sträckor mellan 25 och 60 mil. Jag upprepar att det är runda tal. De här prishöjningarna innebär med hänsyn till penningvärdets utveckling en reell prissänkning under 1970-talet. Prisutvecklingen ligger således helt i linje med de regionalpolitiska mål som riksdagen har ställt upp och målsättningen — som vi brukar kalla det — ett rundare Sverige. Herr Stridsman nämnde den arbetsgrupp som för halvtannat år sedan — Nr 63 tillsattes på regeringens initiativ inom ABA för att se över bl.a. kost Tisdagen den nadsstrukturen inbördes mellan flygbolagen. Det var en nödvändig åtgärd 10 februari 1976 av den anledningen att Linjeflyg redan före den tidpunkten hade börjat LL komma in i en ekonomisk situation som var ohållbar. Vad vi däremot - Om prishöjningarna visste då och fortfarande vet är att SAS på sina inrikeslinjer just på grund = på inrikesflygets av att det är fråga om speciella, väl frekventerade linjer har haft och = linjer till övre har möjlighet att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat. Norrland Det fanns alltså enligt regeringens bedömning anledning att försöka komma fram till någon form av kostnads och intäktsutjämning — i första hand intäktsutjämning — mellan SAS och Linjeflyg. Det tog ungefär ett år för flygbolagen att slutföra arbetet inom arbetsgruppen. Resultatet behöver jag inte relatera; det känner interpellanterna väl till. Det kom att avspegla sig i överföringen av två frekvenser Stockholm-Luleå från SAS till Linjeflyg. Naturligtvis har vi inte, herr Stridsman, med det här löst det svenska inrikesflygets problem. Som på alla andra trafikområden sker här ständigt en utveckling, ibland positiv och ibland negativ. Om vi skall kunna ha ett även i framtiden väl fungerande inrikesflyg, får vi säkert anledning att både i arbetsgrupper och i diskussioner i annan form fortlöpande se på inriktningen och utfallet — ekonomiskt och på annat sätt — av inrikesflygets verksamhet i stort.

Vad kommer att följa av utbyggnaderna i Luleåområdet, för att ta ett exempel, i form av krav på större antal turer, eventuellt större flygplanstyper osv.? Man kan tycka att det skulle vara flygbolagens sak att sköta detta. Men vi ser det inte så inom regeringen. Det finns anledning — och det visar väl våra återkommande debatter i kammaren -— för oss i riksdagen, i regeringen, eller var vi nu har vår funktion, att följa detta mycket noggrant och försöka att från tid till annan åstadkomma ett resultat som både för dagen och för framtiden är så bra som möjligt.

Det gäller då inte bara priserna på flygtjänst, det gäller naturligtvis också turtäthet, flygplanstyper osv., som jag nämnde nyss. Man kan, om man vill, också ta med frågan om hur flygplatserna skall byggas ut eller inte byggas ut.

Jag vill emellertid, som svar på hennes påpekande om flygpriser mellan Västerbotten, södra Sverige och Danmark, liksom övre Norrland, framhålla att det ju i och för sig inte är någonting märkligt och nytt att flygbolagen inför specialrabatter i vissa relationer. Fru Wiklund känner väl till att i samband med den förändring som skedde, i anledning av regeringens beslut den 22 januari, av de ordinarie taxorna på övre Norrland, så införde SAS samma timme en speciell rabatt från Luleå och Kiruna till Stockholm, Göteborg och Malmö, en rabatt på ca 35 96 av det ordinarie priset. Att fru Wiklund har upplevt att det kan vara billigare att flyga från Luleå till Köpenhamn än från Skellefteå — eller om det nu var Umeå -— till Köpenhamn, får alltså sin förklaring i detta med rabattformerna.

Herr talman! Vi skall kanske först diskutera procedurfrågorna. Det är klart att departementschefen alltid bestämmer när han svarar på en interpellation. Att jag undrade varför man inte bakat ihop frågorna och interpellationerna som hade framställts berodde på att det tidigare, efter vad jag förstår, har varit praxis i kammaren att göra så. Man var litet förvånad över det förhållande som blev gällande just i vårt fall. Nu säger departementschefen att svaret är enkelt, nästan skrattretande — att reglerna är sådana att frågor skall besvaras inom en vecka och att de skall besvaras för sig. Interpellationerna måste man kanske besvara i ett annat sammanhang. Det är bara det att innan vi fick det här svaret och fick diskutera det med departementschefen så hade här i kammaren pågått en debatt i ungefär två timmar, varvid utrikesministern samtidigt hade besvarat en interpellation och en fråga om Angola. I det fallet var det inget hinder för utrikesministern att samtidigt besvara en fråga och en interpellation. Vi skall inte tvista om detta, men jag ville bara ge en förklaring till att man ställde sig litet undrande — varför inte vi fick svaren samtidigt. Men till saken! Jag tycker det är bra att man gjorde den här omstruktureringen av flygtaxorna 1973, och det har jag också sagt i interpellationen, där jag åberopat vad statsrådet sade i den debatt vi hade här i riksdagen 1974. Sänkningarna var påtagliga, och det noterar man så här i efterhand med tillfredsställelse. Statsrådet åberopar bränslekostnaderna som motiv för den höjning som skedde i slutet av 1975 — taxan skulle börja gälla den 1 januari 1976. Men det är kanske inte helt riktigt att åberopa bränslekostnaderna härvidlag, för om man höjer priserna i allmänhet med ungefär 15 96 men priserna på långlinjerna med drygt 20 96, så går det inte att motivera detta enbart med bränslekostnadsökningar. Jag kan inte föreställa mig att bränslekostnadsökningen varit procentuellt högre på långlinjerna än - Nr 63 på de kortare linjerna. Tisdagen den Det är bra att det nu har skett en utjämning. Det beklagliga är ju 10 februari 1976 bara att under januari månad var det en hel del flygresenärer från Luleå och på andra långlinjer som fick betala ett överpris. Jag tycker som sagt Om prishöjningaratt det är mycket beklagligt att vi kom i den situationen. na på inrikesflygets Det var intressant att få veta att den utredning som riksdagen beställde = linjer till övre 1972 och som ABA:s arbetsutskott satte i gång 1974 har avslutat sitt — Norrland arbete. Då ställer man sig givetvis frågan: Är det nu definitivt klart att allt som kan sägas har sagts? Har allt kommit fram som kan vara värdefullt för det svenska inrikesflyget? Som jag uppfattat riksdagens beställning 1972, så var den i alla fall rätt omfattande. Det var ett enhälligt förslag från trafikutskottet och ett lika enhälligt beslut här i kammaren enligt vilket man skulle se över inrikesflygets konkurrensförhållanden men även dess prisförhållanden. Statsrådet säger alltså att utredningen har avslutat sitt arbete och hävdar att beviset bl.a. är det som hänt när det gäller Luleå — man har fått in Linjeflyg, om jag fattade rätt, på två linjer från SAS. Men nog var statsrådet tidigare också inne på att den utredning som ABA skulle sätta i gång skulle vara mer omfattande än vad som kommit fram nu. Jag vet att statsrådet, när vi diskuterade den här frågan i slutet av 1974, nämnde att det arbete som ABA påbörjat fick ses som mycket värdefullt och att det på sikt skulle komma att resultera i stora ting för det svenska inrikesflyget. Men nu får jag veta att arbetet är avslutat och att man kanske måste se över det hela, varför statsrådet har nappat t.ex. på uppslaget om en särskild arbetsgrupp. Jag skulle hälsa det med stor tillfredsställelse om man tillsatte en särskild arbetsgrupp för att se över problemen, eftersom ABA:s utredning enligt min mening varit så pass intetsägande. Det vore bra om vi fick en särskild arbetsgrupp, och jag skulle helst se att den fick parlamentarisk förankring. Jag tänkte inte att vi skulle diskutera förhållandena i Finland — jag ville bara ta det som ett exempel när en av ledamöterna tog upp saken den 22 januari. Jag tyckte att det fanns anledning att hänvisa till situationen i Finland, där man faktiskt på inrikesflygets område —- som jag ser det — har lyckats rätt väl. Min avsikt var dock inte att vi här skulle börja diskutera förhållandena i Finland. Jag ville bara visa på att här finns det möjligheter, och här skulle en utredning kunna hitta uppslag som kunde vara värdefulla för framtida svenskt inrikesflyg.
Herr talman! Jag känner mig inte riktigt nöjd med den förklaring som jag här fick, alltså att den stora skillnaden i pris skulle bero på en speciell rabatt. Om jag alltså flyger från Luleå till Köpenhamn, så kostar det 1056 kr., men om jag flyger från Skellefteå till Köpenhamn så kostar det 1434 kr. Det förra tycker jag verkar att vara en onödigt hög rabatt, 67 Om prishöjningarna på inrikesflygets speciellt som ju Luleålinjen måste vara den mest trafikerade - om man får sätta tilltro till luftfartverkets kommentarer i årets petita. Sedan erinrar jag mig också att i början på 1970-talet — jag tror att det var 1972 — gjorde landshövdingarna i de fyra nordligaste länen en egen utredning och gav ut en liten skrift som hette Region-och taxepolitik. Där visade de på hur mycket mer man tog ut på Norrlandslinjerna än man egentligen behövde. Det berodde på sammanförandet av SAS och Linjeflyg. Och jag känner mig som sagt inte övertygad om att är riktigt med den stora skillnaden i pris på de två nämnda linjerna. I mil räknat är det ju inte långt mellan Skellefteå och Luleå. Och det verkar ju otroligt att om man först flyger i rakt motsatt riktning så blir biljetten billigare. Slutligen nämnde statsrådet utbyggnaden av landningsbanorna. Man kan alltid diskutera, sade statsrådet, hur mycket man skall bygga ut banorna. Jag tycker emellertid det är mycket väsentligt att man bygger ut landningsbanorna till sådan längd att man kan landa med charterflyg och t.ex. Fokkerplan. Resenärer som har bråttom, t.ex. affärsmän och industrifolk, anser det självfallet inte lockande att flyga hemifrån kl. 7.00 på morgonen och vara i Stockholm kl. 10.30, om man i stället kan flyga från Umeå kl. 8.15 och vara framme i Stockholm kl. 9.05. Det betyder mycket om man kan sätta in Fokkerplan, som dessutom är större och kan ta fler passagerare.
Herr talman! Jag skall inte uppta tiden länge men vill ändå säga något till herr Stridsman, som fortfarande gör gällande att han skulle ha kunnat få sitt svar den 22 januari. Det gick inte, herr Stridsman! Nu har herr Stridsman upptäckt att utrikesministern i dag lämnade svar på en interpellation och en fråga i ett sammanhang. Ja, men det är ju inte jämförbara storheter. Här var det ju så att herr Stridsman och fru Wiklund skulle ha haft mitt svar i sin hand dagen innan regeringen hade fattat beslut i frågan! Regeringen fattade beslutet den 22 januari kl. 9.30, och enligt riksdagens arbetsordning skall interpellanten ha svaret 24 timmar innan svaret lämnas här i kammaren. Hur skulle det ha varit möjligt att ge svaret till interpellanterna den 21, alltså på onsdag, kl. 14.00, om beslutet som svaret skall innehålla fattas kl. 9.30 dagen efter? Vi har i denna kammare en riksdagsdirektör som vill ha ordning och reda i verksamheten, och jag är alldeles övertygad om att han inte skulle ha medgivit något undantag så att herr Stridsman skulle få interpellationssvaret fem minuter innan det lästes upp här i kammaren. Nog om det. Sedan är det väl också viktigt att i sakfrågan säga att den arbetsgrupp som har arbetat i ABA:s regi och i vilken ingått företrädare för Linjeflyg och SAS nu har avslutat den etapp där man haft till uppgift att se om man kunde göra en inkomstöverföring mellan SAS och Linjeflyg. Det var en svår arbetsuppgift, men man har nu klarat den. Nu skall Linjeflygs verksamhet med två sekvenser på Luleå pågå i tre år på försök. Under denna försöksperiod skall man följa verksamheten och se vad som kom = Nr 63 mer ut av den. Tisdagen den Om någon av mitt första inlägg fick det intrycket att den här verk 10 februari 1976 samheten var att betrakta som ett avslutat kapitel, så beror det väl på en något slarvig formulering från min sida. Arbetsgruppens arbete i den — Om prishöjningarna första delen är färdigt. Nu skall man följa upp det under en treårig för — på inrikesflygets söksperiod. Under den tiden kan saker och ting inträffa som gör det = linjer till övre nödvändigt att gå in och göra ändringar eller korrigeringar — det vet — Norrland inte jag. Självfallet är arbetet inte avslutat med detta. Det här var den viktiga första etappen, som man nu efter ett år klarat. Den här debatten har ändå visat en sak — jag nämnde det även i mitt förra inlägg — nämligen hur viktigt det är att vi följer den här verksamheten på alla håll och kanter. Vi må ha olika uppfattningar om priser på flygbiljetter, rabattformer och annat. Men det primära för regeringen —- och det borde det vara och är det väl också även för interpellanterna och alla andra — är att vi har ett väl fungerande inrikesflyg i Sverige. Det intresset har i regeringens arbete gått före många andra hänsyn under de senaste två tre åren. Utvecklingen inom Linjeflyg för ett par år sedan var i högsta grad oroande. Det värsta vi kunde få att diskutera här i kammaren eller på annat håll vore indragningar av turer, inskränkningar i trafiken. Det har vi tack vare det arbete som nu slutförts inom arbetsgruppen kunnat undvika. Vi kan t. v. fortsätta att flyga på alla frekvenser inom landet. Frekvenser av typen Stockholm-Karlstad, Stockholm-Borlänge, Stockholm-Hultsfred och många andra med mycket besvärande ekonomi kan nut. v. bibehållas.

Herr talman! Om vi nu återigen skall diskutera tekniken för avgivande av frågor och svar här i kammaren vill jag säga att jag helt accepterar förklaringen till att svaret inte kunde lämnas den 22 januari — svaret hade då måst vara interpellanten till handa en dag tidigare. Av statsrådets första kommentar till interpellationerna av fru Wiklund och mig fick jag uppfattningen att svaret inte lämnades den 22 därför att det är svårt att förena svar på frågor med svar på interpellationer, eftersom interpellanterna skall ha sina svar en dag i förväg. Men det var alltså inte det som var orsaken, utan det var att frågeställarna fick sina svar så pass tidigt att vi som väckt interpellationer inte hann få svar samtidigt. Vi får väl ta det för vad det är. Hade svaret i stället avgivits den 23 januari hade vi kunnat få våra svar samtidigt och kunnat få vara med i den debatten. Statsrådet gjorde en viktig korrigering då han sade att det arbete som ABA satt i gång ännu inte är avslutat. Jag noterar det. Det är endast etapp I som nu är avslutad. Sedan skall försök pågå i tre år, och under 69 Om prishöjningarna på inrikesflygets linjer till övre Norrland den tiden skall verksamheten följas. Jag hoppas att man under de tre år försöken pågår på linjen Luleå-Stockholm tittar litet närmare på riksdagens beställning hos regeringen vilken resulterat i att regeringen gett ABA:s arbetsgrupp i uppdrag att se över verksamheten. Vad jag saknade i kommunikationsministerns kommentarer var en redogörelse för hur allvarligt han såg på tanken att tillsätta en särskild arbetsgrupp. Eftersom statsrådet nappade på det uppslag som fördes fram den 22 januari tyckte han väl att det låg någonting i det. Det skulle därför vara värdefullt om statsrådet ville tala om huruvida han anser att ABA:s arbetsgrupp bör förstärkas och om han i så fall kan tänka sig en parlamentariskt sammansatt grupp som arbetar tillsammans med ABA: s arbetsgrupp eller vid sidan om den. Jag vore tacksam för en kommentar.
Herr talman! Det här bör vi kunna klara ut innan vi skiljs åt. Jag tror inte att det gör någonting om vi för dagen skiljer på dessa båda ting. Den arbetsgrupp som nu har arbetat fram intäktsdifferentieringen mellan SAS och LIN har haft detta till en speciell uppgift, och den kan tänkas behöva fortsätta med uppgifter av samma slag. Den är som bekant sammansatt av företrädare för de två flygbolagen. Det som jag tyckte var intressant när vi den 22 januari diskuterade samma frågor som vi i dag diskuterar var tanken att vi för Norrland och kanske speciellt för övre Norrland bör undersöka behovet av kapacitet, frekvenser, flygplanstyper osv. under de kommande åren. Det bör vara en viktig del i det stora arbete som är i gång, inte minst i Luleå och därmed i Norrbottensregionen, för att utveckla det området industriellt och näringsgeografiskt. Därvid är kommunikationerna och därmed även flygkommunikationerna oerhört viktiga. Det skadar därför inte att jag tar fasta på de tips jag då fick och tillsätter en arbetsgrupp som inte har exakt samma sammansättning som den grupp som nu har arbetat. Det bör vara en lokalt, regionalt och rikspolitiskt sammansatt arbetsgrupp.

Herr talman! Praxis har för det mesta varit — när det gäller JO:s ämbetsberättelse — att den inte gett anledning till anmärkning, vilket KU för riksdagen anmält. I år är denna praxis bruten genom att det finns en reservation fogad till betänkandet. I reservationen redovisas två ärenden, där vi anser att JO underlåtit att vidtaga erforderliga åtgärder. Det första gäller IB och det andra det s.k. fallet Helmers, ett tjänstetillsättningsärende i Lund. Min partikamrat Jörn Svensson kommer att redovisa det sistnämnda fallet och jag skall därför kort motivera vår kritik mot JO i dennes handläggning av IB härvan. Låt mig att till börja med slå fast att ingen i det här landet ifrågasätter att Sverige skall ha en underrättelsetjänst. Det är inte detta som debatten och kritiken handlat om. Ansvariga myndigheter, statsråd och ämbetsmän har ju försökt att föra debatten på det planet. Man kan förstå deras ambition med tanke på vilken smutsbyk som rullades upp inför svenska folket våren 1973. Kritiken har handlat och handlar fortfarande om att denna underrättelseorganisation hemlighållits för svenska folket och för större delen av Sveriges riksdag. Den har genom att den offentligt inte existerat bedrivit en verksamhet som inneburit att den garanterade rättssäkerheten satts ur spel, att den enskildes personliga integritet åsidosatts, att mötesfriheten satts ur spel och att Sveriges alliansfrihet åsidosatts. Vi känner också alla till hur ansvariga för denna sortens verksamhet vid avslöjandet först försökte förneka existensen av IB; sedan förnekades IB:s smutsiga verksamhet. Först när bevis efter bevis lades fram tvingades man till vissa erkännanden. Att reaktionerna blev våldsamma bland många människor visar inte minst att det finns ett 70-tal JO-anmälningar gällande IB-affären som nu redovisas i ämbetsberättelsen. Jag skall här beröra vissa av de frågor JO behandlar. Till att börja med skall jag kommentera spioneriåtalet. I fem månader höll en åklagare förhör med Bratt, Guillou och Isacsson under förevändning att det hela tiden handlade om att utreda IB:s brottsliga verksamhet. I 23 kap. 18§ rättegångsbalken stadgas att då förundersökningen fortskridit så långt att någon skäligen misstänkes för brottet, skall han, då han höres, underrättas om misstanken. Åklagaren säger vid förhör inför JO att tanken på att de tre nämnda personerna ”möjligen gjort sig skyldiga till spioneri genom sina förfaranden började nog växa fram ganska tidigt i samband med att Robért tog itu med utredningen om påståendena om IB:s verksamhet”. Enligt min mening står det ganska klart att här har rättegångsbalkens 188 fått vika för någonting annat som inte finns stadgat. Det måste då vara JO:s skyldighet att slå vakt om den enskildes rättssäkerhet. Så har alltså inte JO gjort i det här fallet. I stället konstaterar JO att det inte är så lätt att tillämpa regeln som tillgodoser utredningsintresset och hänsynen till den enskildes rättssäkerhet, och därför är JO inte beredd att framställa någon erinran mot åklagaren, som förklarat sig ensam ansvarig för åtgärderna. När det gäller infiltration i olika vänsterorganisationer, bombhot mot israeliska passagerarflygplan för att misskreditera Palestinaorganisationer i vårt land, och intrånget hos kvinnlig statslös medborgare konstaterar JO, att infiltration i politiska eller andra sammanslutningar alltid framstår som en kränkning av den föreningsfrihet som är tillförsäkrad svenska medborgare. Kommentaren till intrånget i en kvinnas bostad betecknar JO som en åtgärd som säkerhetspolisen inte skulle ha kunnat företa utan att överskrida sina rättsliga befogenheter. Att IB till den israeliska underrättelsetjänsten utlämnat uppgifter angående bl.a. en svensk journalist betecknas av JO så att han inte har anledning att betvivla vad Elmér uppgivit om karaktären av de ut Nr 64 lämnade upplysningarna och saken torde därmed ha varit av jämförelsevis Onsdagen den oskyldig natur.

Men JO tycker inte att det är meningsfullt att söka forska vidare i vad som förevarit utan slutar med att även här måste man i fortsättningen ägna sådant uppmärksamhet. Trots att nu JO konstaterar på en rad punkter att vissa personer ägnat sig åt en verksamhet som är mer eller mindre olaglig utmynnar samtliga fall i ingen åtgärd eller också kryper JO bakom den sittande utredningen, som nu har presenterat sitt utredningsmaterial angående underrättelsetjänstens framtida arbetsformer. JO hänvisar också till försvarsutskottets undersökning av IB:s verksamhet. JO använder detta utskottsmaterial som någon sorts sanningsvittne. I stället borde JO inte använt sig av detta material. Min motivering är nämligen att det är högst otillfredsställande att försvarsutskottet, som hade till uppgift att granska IB, nu fick i uppdrag att granska om det rätt granskat IB:s verksamhet. Som vi vet konstaterade försvarsutskottet att inga oegentligheter förekommit hos IB. Någon annan slutsats tror jag ingen hade väntat sig av denna undersökning. JO tar vidare i allt väsentligt ansvariga för IB:s verksamhet också som någon sorts sanningsvittnen. JO accepterar att Ekberg på eget bevåg gjorde en massa olagligheter. Så var naturligtvis inte fallet. Ansvaret för den verksamheten låg på ett högre plan. JO tar försvarsutskottets lista, som bifogades utskottets granskning av IB och som upptog 38 punkter om påstådda planerade sabotagehandlingar i Göteborgs hamn av vissa vänsterorganisationer som helt riktiga. Detta gör JO trots att Säpochefen själv sagt att det inte är säkert att alla punkterna är riktiga. Också säkerhetschefen i Göteborgs hamn lät i ett pressmeddelande vid det aktuella tillfället meddela följande: ”Det finns ingen sanning bakom påståendena om förberedelser för sabotage i Göteborgs hamn eller att vaktpersonalen skulle ha iakttagit något sådant. Oavsett om det varit det bevakningsbolaget, tullmyndigheterna eller polisen som iakttagit detta så skulle vi fått reda på detta — men så länge jag varit chef har inget sådant inträffat.” Han slutade med att säga att inga sabotageförberedelser har förekommit under den tid som är aktuell. Försvarsutskottets anklagelselista var således en ren provokation mot vänstern i vårt land, alltså ytterligare ett försök att skydda ansvariga och att komma ifrån debatten om IB. Sammanfattningsvis vill jag konstatera att JO i punkt efter punkt påtalar vad som borde ha gjorts enligt den rättsuppfattning vi har här i landet, alltså att rättsrutinen inte följts. Men kritiken utmynnar i ett 15 stort intet. Ingen ställs till ansvar för de fel som begåtts. Det magnifika frikännandet är uppbyggt på sedvanligt sätt. Försvarsutskottets anklagelseakt mot vänstern spelar stor roll fastän innehållet bygger på uppgifter från säpo, som i sin tur fått dem från IB-agenten Ekberg. IB:s uttalande om IB har avgörande betydelse. I fallet åklagaren är det uppgifterna från åklagaren som ligger till grund för frikännandet. Glorian kring JO som den enskilda människans enskilda ombud, som garanten mot byråkraters övergrepp och rättsstridigheter, har fått sig en ordentlig törn. JO har lyckats med att vara en säkerhetsventil när missnöjet mot rättsliga övergrepp blir för stort. Samtidigt har han lyckats skydda de ämbetsmän och myndigheter som orsakat övergreppen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Som det har nämnts hör det till ovanligheterna att det blir kontroverser kring JO:s ämbetsberättelse. När detta nu skett har det både en allmän och en speciell orsak. JO-institutionen är en del av riksdagens konstitutionella kontrollmakt. Ombudsmännen är riksdagens förtroendevalda. I detta ligger en särskild betydelse. JO kan visserligen inte uppträda som överprövningsinstans gentemot domstolar och civilförvaltning, men JO har ändå, genom de tolkningar och principuttalanden han kan göra och genom de maktmedel att inskrida mot ämbetsmän som han besitter, en auktoritet som är menad att stå över hela förvaltningen. Ty bakom JO står riksdagen. Och riksdagen skall i ett författningssystem av rådande typ här i landet stå över både regering och högsta domstol. Det finns två skäl att betona detta. För det första: Det finns strömningar här i landet som strävar efter att förändra JO:s ställning. JO skall bli en visserligen vördnadsvärd men i huvudsak ineffektiv klagomur. JO skall bli symbol utan egentlig makt. JO skall inte fylla ett kontrollerande och korrigerande syfte, riktat mot orättvisa och godtycke, utan reduceras till en sorts psykologisk säkerhetsventil. Mot alla sådana strävanden måste riksdagen enligt vår mening värja sig, eftersom de syftar till att göra JO till en respektabel skylt, bakom vilken maktmissbruk i praktiken oförhindrat kan fortgå. För det andra: Den totala massan av beslut och ärenden i administrationen växer. Byråkratin blir mer omfattande, dess arbete svårare att överskåda. Allt fler beslut fattas också på intern byråkratisk-administrativ väg. Allt fler av riksdagsbesluten måste utformas som rambeslut, vars praktiska innehåll blir beroende av byråkratins tillämpning. Denna tendens leder till undergrävande av den parlamentariska makten och en ökning i den okontrollerade, byråkratiska makten. Mot detta måste man aktivt värja sig, ty annars slår tendensen igenom i form av en reducering av riksdagens hela ställning gentemot byråkratin. Det är, herr talman, enligt min mening motiverat att ge just denna Nr 64 varning. För tyvärr tror jag att man här i riksdagen bara ofullständigt Onsdagen den anar vilken grad av godtycke som florerar ute i förvaltningarna. I riks 11 februari 1976 dagen tror vi ofta att lagar och andra riksdagsbeslut automatiskt följs och verkställs, men så är det inte i verkligheten. Många regler missbrukas. — Granskning av Många tolkas, medvetet eller omedvetet, helt subjektivt. Inte sällan råder — riksdagens ombudsokunnighet om lagstiftarnas djupare avsikter. Det förekommer att tjän mäns ämbetsförstemännen inte har läst vare sig förarbeten eller instruktioner. Som av = valtning det här problemet intresserad lekman har jag gång på gång kunnat i praktiken konstatera att t.ex. tolkningsföreskrifter inte ens finns tillgängliga på de förvaltningar som skall tolka och tillämpa. Bland en del högre ämbetsmän sprider sig också en likgiltighet eller rent av ett lätt förakt gentemot JO:s anmärkningar. Man börjar så att säga vänja sig vid att man kan bortse från dem och att ändå ingenting händer. Mot hela denna större bakgrund är det viktigt att JO kan hävda sitt ämbetes auktoritet, ty den är också riksdagens auktoritet. Det är viktigt att JO då inte bara uttalar saker rätt ut i luften. I alla mer kvalificerade fall — där det t.ex. är fråga om uppsåtliga eller upprepade serier av missbruk — bör JO rimligen göra bruk av sin åtalsmöjlighet eller åtminstone ge sina uttalanden en så otvetydig form, att omprövning eller resning i ärendet framstår som en moralisk skyldighet och konsekvens för administration och regering. Det skall ju helst inte bli den ordningen, att JO fördömer en orättvisa men att orättvisan likväl består och tillåts drabba människor. Korrigering måste kunna ske, annars blir JO-institutionen en skylt och maktmissbruket obegränsat. I årets ämbetsutövning har JO bl.a. behandlat en serie anmälningar mot felaktigheter vilka riktat sig mot en och samma person. Det är det uppmärksammade fallet Reinhard Helmers. Ärendena avser tillsättningarna av tjänster inom universitetssektorn. De har diarienumren: 72:3536, 73:3271, 73:2668, 73:3110 och 74:86. Jag börjar med ärendet 73:3271. Efter överklagande i sak vann Helmers tvisten om ett universitetslektorat. Universitetskanslersämbetet ansåg honom mest meriterad. Hans seger var dock meningslös, ty när regeringens beslut förelåg hade tiden för lektorsförordnandet redan gått ut. Hur kunde det ske? Hur kunde universitetet blockera tjänsten under nästan hela tiden -— till råga på allt med hjälp av en sökande som bara hade fem månaders tidigare förordnande som lärare mot Helmers mycket massivare meriter? Jo, enligt bestämmelserna kan ett akademiskt konsistorium delegera en tillsättning till rektor. Men om det är fråga om ett besvärsärende måste hela konsistorium avgöra ärendet. Helmers hade besvärat sig över institutionens tjänsteförslag till konsistoriet. Ändå avgjordes saken enbart av rektorsämbetet — och till Helmers nackdel. Nu söker man bl.a. från JO:s sida skjuta undan Helmers besvär med att säga att det inte var besvär. Man gör gällande att Helmers inte har någon besvärsrätt utan får nöja sig med att överklaga i nästa instans — något som givetvis fördröjer hela ärendet. Under tiden hinner förordnandetiden ” gå, och Helmers blir automatiskt oskadliggjord, även om han till sist i sak får rätt. Nu ansluter sig JO till universitetskanslersämbetets tolkning att besvärsrätt i fallet inte förelåg till konsistoriet. Detta är enligt min mening orimligt. 165 § i universitetsstadgan gör ingen skillnad mellan olika typer av tjänsteförslag då det gäller besvärsrätt. En sådan skillnad är f. ö. formellt helt oantagbar, eftersom den skulle leda till att bara högre tjänstemän kunde besvära sig över tjänsteförslag, aldrig lägre tjänstemän. Proceduren fick klart negativa följder för Helmers. Så ärendet 73:2668. Helmers söker universitetslektorat i Umeå. Redan utannonseringen av den tjänsten är egendomlig, då den antyder att det rör sig om ett mer kvalificerat lektorat än vanligt. Detta strider i och för sig mot universitetsstadgan, som inte gör några sådana skillnader. Efter det att ansökningarna har inkommit, ställer den bedömande professorn plötsligt upp särskilda meritkrav i form av docentkompetens, vilket är högst anmärkningsvärt. Helmers kan ju inkompetentförklaras, helt i strid med 137 § i universitetsstadgan. JO erkänner i berättelsen att detta förfarande är felaktigt. Men han gör ett märkligt uttalande. Helmers skulle ändå inte ha fått den här tjänsten och har därför inte orsakats någon skada, säger han. Detta är förbluffande. För det första kan inte JO veta vad som skulle ha skett under helt andra och korrekta förutsättningar. För det andra är JO:s anmärkning helt poänglös, ty Helmers har uppenbart skadats av denna felaktiga inkompetensförklaring. Den har nämligen använts som argument mot honom i andra tillsättningsärenden. Och detta måste JO ha vetat om. JO har därför enligt min mening i sak fel, när han menar att Helmers inte lidit skada. Vi går till 73:3110, som gäller meritbedömning för lektorat i Lund. Det märkliga är att samme professor som gjorde den enligt JO felaktiga inkompetensförklaringen i Umeå nu, kort tid senare, uppträder som sakkunnig vid tillsättningen i Lund. De sakkunniga förklarar då bl.a. att Helmers har lägre betyg från lärarhögskola än alla andra sökande. De sakkunniga bortser då ifrån att de sökande bedömts enligt olika betygsskalor, då de har gått på lärarhögskola vid skilda tillfällen. Helmers och flertalet andra sökande hars.k. normalbetyg. Men normalbetyg betecknas i Helmers skala med siffran 1 och enligt den andra skalan med siffran 2. De sakkunniga bortser härifrån, antingen av okunnighet eller, troligare, medvetet. Och Helmers är alltså borta även ur detta sammanhang. Nu säger JO till denna punkt att betygsbedömningen var felaktig, vilket i och för sig vem som helst kan läsa sig till i papperen. Men JO menar att detta inte var avgörande för ärendets utgång, eftersom det prövats i så många andra sammanhang också. Detta JO:s resonemang är såvitt jag kan förstå felaktigt. För det första har man nämligen just i dessa andra sammanhang fallit tillbaka på de sakkunnigas — alltså felaktiga - omdömen. För det andra kvarstår också här att orättvisa och oriktiga omdömen belastar den drabbade i hans allmänna yrkeskarriär och kan användas i andra sammanhang.

I praktiken får professorer och högre ämbetsmän härmed klarsignal att utan rättsliga konsekvenser för egen del missbruka sin makt i liknande fall. Den drabbade har hädanefter inget försvar mot den skada som åsamkas. Vpk-gruppen accepterar inte JO:s överslätningar. Det är nämligen ingen tillfällighet när först kompetensvillkor helt förvränges och sedan samme sakkunnige gentemot samme sökande kort därefter tillämpar en förväxling av betygsskalor. Det är inget misstag när man underlåter att föra upp Helmers på förteckningen över önskade omförordnanden. Man visste att han sökte omförordnande. Det är ingen tillfällighet att högskoleamanuensernas fackförbund skarpt kritiserar de här felaktigheterna. JO kände till deras framställning. Han kände också till den remisskrivelse till utbildningsdepartementet där en prefekt i Lund grovt sökte politiskt misskreditera universitetet i Bremen som förklarat Helmers professorskompetent. Denna rena förtalsskrivelse blev inte ens diarieförd i departementet, något som JO ånyo slätar över. Prefekten i fråga — och det är ett intressant faktum — blev nyligen dömd vid Lunds tingsrätt — en lika avslöjande som uppfordrande omständighet. Det är förvånande att moderaterna, som annars talar så mycket om rättsstaten, har varit så tysta när det gällt det här ärendet. Det är förvånande att folkpartiet, som talar så mycket om den enskildes frihet, också tiger. Det är illavarslande att socialdemokraterna, som talar så mycket om jämlikhet, inte vill medverka till att ge en uppenbart förfördelad hans rätt utan ställer upp på den högre byråkratins sida. Det är ironiskt att centern, som så hårt brukar kritisera centralbyråkratin, tydligen ställer sig helt solidarisk med universitetsbyråkratin. Från vpk:s sida kan vi inte förbigå denna sak på ett så likgiltigt sätt. Vi vill inte ha något undergrävande av JO:s auktoritet och av riksdagens kontrollmakt. Vi vill inte ha några personförföljelser, inte heller några försök att bakvägen införa några yrkesförbud efter tyskt mönster. Vi vill ha upprättelse för den enskilde och effektiv kontroll mot maktmiss 1! bruk i byråkratin. Den som vill som vi bör alltså rösta för reservationen.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan aktar sig visligen för att gå närmare in på de felaktigheter vi har påtalat. Han försöker i stället få det därhän att vi skulle kräva något slags överprövning i dessa ärenden. Det är fullständigt överflödigt, kan jag försäkra herr Johansson, att undervisa oss om det förhållandet att överprövning inte får ske. Det handlar här inte om en överprövning utan om det förhållandet att riksdagen är JO:s huvudman. Vi har i kraft därav rätt att fälla våra omdömen om JO i form av uttalade meningar om hans ämbetsutövning i allmänhet men naturligtvis också — vilket jag menar är formellt helt klart — om hans bedömningar av enskilda fall. I synnerhet om ärendet, som i fallet Helmers, varit särskilt anmält i konstitutionsutskottet måste vi kunna göra det. Annars är det ingen vits med att över huvud taget anmäla enskilda fall till konstitutionsutskottet. F. ö. vore det märkligt, herr Johansson, om inte en lagstiftare som den högsta auktoriteten i en statsmakt skulle ha rätt att förtydliga och fälla omdömen rörande sina avsikter med de lagar som JO och andra myndigheter har tillämpat eller uttalat sig om. Vi är den högsta auktoriteten och kan ge anvisningar om vad vi som lagstiftare har menat. Tar vi ifrån oss själva den rätten, frånhänder vi oss i själva verket en betydelsefull del av riksdagens kontrollmakt. Sedan är det heller inte så att en anmärkning eller ett kritiskt omdöme mot JO från konstitutionsutskottets eller riksdagens sida behöver dras ända därhän att man skulle uttala misstroende mot en viss ombudsman. Det kan också vara motiverat om man inte delar hans bedömning, om man anser att den är oriktig och betänklig och om man ger till känna denna sin uppfattning. Det måste vara viktigt för såväl JO som förvaltningen, som ett led i vår normala kontrollmakt, att man så kan göra. Och där tror jag inte att herr Johansson genom att hårdra tolkningen av bestämmelserna bör resa hinder i vägen, för då gör han faktiskt riksdagens kontrollmakt en otjänst. Vi menar naturligtvis inte att JO skall låta åtalen regna i alla isolerade fall av felaktigheter som kan förekomma. Men när vi kan konstatera systematiska fel och serier av fel måste vi kunna ha en uppfattning om huruvida JO varit för mild, huruvida han borde ha skridit till åtal eller inte. Sist och slutligen: Moderation låter bra, herr Johansson, men det skall inte vara en moderation som ökar skyddet för maktmissbruk inom demokratin. Den sortens moderation värjer åtminstone vi i vpk oss mot.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att det inte kan vara fel av JO att åberopa de utredningar som tillsattes efter avslöjandet av IB-affären. Nej, det är det naturligtvis inte. Men vad jag kritiserar JO för är att han försöker krypa bakom just de här utredningarna. Herr Johansson i Trollhättan vet lika bra som jag att de utredningarna inte hade till uppgift att klarlägga IB:s verksamhet och det IB anklagades för, utan att presentera de verksamhetsformer som skall gälla framåt i tiden. Då tycker jag att det är fel när JO försöker åberopa dem. Vad JO skall ta ställning till är den olagliga verksamhet som IB och enskilda tjänstemän inom IB har bedrivit. Sedan vill jag i likhet med herr Jörn Svensson framhålla att vi mycket väl vet att det inte handlar om någon överprövning. I Malmgrens m.fl. kommentarer till grundlagarna sägs emellertid beträffande riksdagens granskning av JO:s ämbetsberättelse: ”Utskottet skall yttra sig över ombudsmännens ämbetsförvaltning. Utskottet har därvid möjlighet att antingen lämna utan erinran eller direkt instämma i eller taga avstånd från eller eljest uttala sig om ståndpunkter, varåt ombudsmännen givit uttryck såväl i ärenden, vilka redovisats i berättelserna, som i andra.” Detta skall alltså utskottet göra. Men här får man faktiskt uppfattningen att trots att utskottets ledamöter är -.mycket väl medvetna om att exempelvis fallet Helmers har handlagts felaktigt kan de ändå inte skriva det i utskottsbetänkandet, därför att JO kan vara så fantastiskt känslig att han i så fall säkert skulle avgå. Därför undviker utskottets ledamöter att över huvud taget säga någonting och låter frågan glida förbi.

Herr talman! Nu förvånar mig herr Johansson i Trollhättan ännu mer. Nu gör han sig till tolk för den principen att enbart därför att man inte kan lägga synpunkter på samtliga JO:s rättsfall, så skall man underlåta att framföra synpunkter på något enda rättsfall. Detta kan väl ändå inte vara en rimlig ståndpunkt. Det är dock fullt möjligt för en omsorgsfull ledamot av konstitutionsutskottet att vid en genomgång av JO:s diarier sålla ut vilka fall som är kontroversiella, intressanta eller komplicerade eller fall där det framgår att det kan vara fråga om allvarliga ting. Att sedan läsa handlingarna i de fallen är heller inte så förfärligt märkvärdigt. Det har ju vi vpk:are, som är en liten grupp, i det här fallet orkat göra när det gäller de fall som vi funnit intressanta och sållat ut. Vi har gjort en genomgång av ett mycket stort antal fall som vi trodde skulle kunna vara intressanta. Om en riksdagsledamot och ledamot av konstitutionsutskottet har så många kommunala uppdrag att han inte hinner läsa handlingar och effektivt sköta utskottets ämbetsutövning och kontroll, skall han lämna plats åt en annan ledamot som inte är lika belastad. Sedan till frågan när JO skall åtala. Som jag redan tidigare sagt är vi inte på något sätt anhängare av att åtalen skall regna när det gäller enskilda isolerade felaktigheter, även om det råkar vara medvetna övergrepp. Men, herr Johansson, när bör man åtala och när bör vi från riksdagens sida säga att JO bör inskrida, om inte just i fall där det rör sig om en serie upprepade felaktigheter och där även JO nödgats medge att det förekommit fel? Om man inte skall åtala i sådana fall, då blir konsekvenserna att man aldrig skall åtala. Och det kan väl inte ha varit grundlagsfädernas mening att man aldrig skulle åtala.

Herr talman! Jag känner mig verkligen generad över herr Johanssons i Trollhättan sätt att vända på saker och ting, i synnerhet som han är doktor i statskunskap och redan av det skälet borde veta bättre.

Han vet mycket väl att det förekommer att fall anmäls direkt till konstitutionsutskottet utifrån. Nog vore man väl dålig ledamot i det utskottet, om man inte kände en viss moralisk förpliktelse att åtminstone titta på vad det hela rör sig om och vad som är rättsfallets kärna. Så var fallet med ärendet Helmers. Det hade alltså, som svenska medborgare kan göra, anmälts av en person särskilt till utskottet. Också enskilda ledamöter i utskottet kan ta upp ett ärende direkt där. När en enskild ledamot, som exempelvis herr Måbrink, vill föra upp ett ärende till särskild granskning är det därför rimligt att utskottet tillgodoser hans begäran. Beträffande åtalsfrågan upprepar jag åter att det inte handlar om någon allmän utvidgning. Det är helt poänglöst när herr Johansson anklagar oss för att vilja åstadkomma en allmän utvidgning av toleransgränsen för åtal. Vad vi hävdar är att skall man över huvud taget begagna åtalsmöjligheterna — och möjligheterna finns naturligtvis för att man någon gång skall använda dem, annars vore det meningslöst att ha dem — skall det vara i de fall där hela serier av felaktigheter begåtts av en myndighet eller en grupp myndigheter mot en speciell enskild, alltså i verkligt försvårande fall. Då kan åtal komma i fråga. Man behöver inte vara anhängare av ett allmänt åtalsraseri för att hävda att ett visst fall av denna typ borde ha gått till åtal, eftersom det bättre hade tjänat rättssäkerheten och verkat korrigerande på förhållandena inom den delen av byråkratin. Så moderata skall vi väl ändå inte vara i konstitutionella frågor, herr Johansson, att vi frånhänder oss alla möjligheter till åtal. Åtalshotet är ändå en av de få verksamma ting som man har att spela med i detta sammanhang.

Herr talman! Nu blir herr Johansson i Trollhättan egendomligare och egendomligare. Han säger att JO i fallet Helmers inte har uttalat sig mildare än i liknande fall. Man får sannerligen, herr Johansson, leta efter ett liknande fall av serieanmälningar, där felaktigheterna måste er kännas även av JO. Det vore märkligt om man inte någon gång skulle - Nr 64 träffa på ett ärende där det vore motiverat med en åtgärd. Onsdagen den Jag upprepar att moderation och en försiktig hållning när det gäller 11 februari 1976 att använda aktiva kontrollmöjligheter i enskilda fall inte får i riksdagens praxis slå över på ett sådant sätt att den högre byråkratin känner sig Granskning av skyddad, då den på felaktiga grunder går till aktion mot enskilda. Det = riksdagens om är trots allt den viktigare frågan. Hellre må vi beskyllas för bristande = budsmäns ämbets moderation, därför att vi har givit en enskild misshandlad medborgare förvaltning hans rätt, än berömmas för moderation, därför att vi inte har orkat läsa

Herr talman! Fröken Eliasson har frågat mig när något resultat kan väntas av det översynsarbete riksdagen har begärt i syfte att lätta på tillståndstvånget för gatumusicerande. Musikutövning i avsikt att samla publik är enligt allmänna ordningsstadgan att anse som offentlig tillställning. Detta innebär att det behövs tillstånd av polismyndighet för sådan musikutövning på allmän plats. Den nya regeringsformens regler om normgivningsmakten medför att en genomgripande översyn måste ske av allmänna ordningsstadgan i formellt avseende. Avsikten är att i detta sammanhang även göra den översyn av bestämmelserna om tillståndstvånget för gatumusicerande som riksdagen har begärt. Som framhölls i det betänkande av civilutskottet som låg till grund för riksdagens skrivelse i ämnet är emellertid regelområdet komplicerat. Det är därför inte möjligt att nu ange när resultatet av översynen kan föreligga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för det i sak positiva svaret på min fråga. Det skall således bli en översyn. I en centermotion 1975 tog jag och ett par medmotionärer upp frågan om att vi i vårt land har bestämmelser som säger att musik på gator och torg inte får förekomma utan tillstånd från polismyndighet. Det är bestämmelser som är otidsenliga, och många människor förvånas över att sång och musik utomhus i betydande utsträckning är något olagligt. Den här frågan har väckt stor uppmärksamhet under det gångna året. Genom bl.a. gatumusikanten Donald Partridge och hans trägna kamp för att få sjunga och spela har en bred allmänhet fått kännedom om den otidsenliga härva av regler som gatumusikanter brottas med. I motionen begärde vi en ändring på detta, och till vår glädje fann vi att civilutskottet och riksdagen delade vår uppfattning. Riksdagen uttalade att inskränkningar av denna typ endast bör göras i den mån de motiveras av särskilda ordningsskäl m.m. 93 I vår moderna storstadsmiljö, här mitt bland glaspalatsen, plåtskjulen och betongkolosserna behövs det inslag av spontanitet och värme. Sång och musik är ett naturligt och i hög grad mänskligt uttryckssätt som hör hemma i en levande stadsmiljö. Det finns så många uttrycksformer, så mycket som väcker förargelse och irritation i jäktandet på storstadsgatorna som inte någon ordningsstadga i världen kan få bukt med. Desto angelägnare är det då att man inte kriminaliserar det som kan få människor att stanna till ett ögonblick i jäktandet. Här behövs det glada toner. Den nuvarande ordningen uppfattar många som en i byråkratiskt nit reglerad tråkighet som hotar att ta död på varje försök till spontana kulturyttringar. Medan den statliga kulturpolitiken tar sikte på att stimulera amatörism och egen skapande aktivitet verkar allmänna ordningsstadgan i rakt motsatt riktning. Inte ens med lokala ordningsstadgor finns det i dag någon möjlighet att inskränka på tillståndstvånget. Bestämmelserna måste alltså ändras. Utgångspunkten måste vara att gatumusik inte kan jämställas med någon regelrätt konsertverksamhet. Den skall heller inte behöva avlyssnas och godkännas av polis och kulturmyndigheter eller hänvisas till särskilt markerade rutor. Med anknytning till en viss filmtitel och med tanke på att vi raskt närmar oss ljusare dagar och ett vänligare utomhusklimat skulle jag kunna uttrycka min vädjan så här: Släpp gatumusikanterna loss, herr kommunminister! Om nu departementet gör en mer genomgripande översyn av allmänna ordningsstadgan, som här sägs från kommunministerns sida, vill jag för min del uttrycka en bestämd önskan om att det inte skall fördröja en lösning av denna fråga i enlighet med riksdagens begäran.
Herr talman! Till fröken Eliasson vill jag säga att gatumusikanterna redan i stor utsträckning har släppts lösa. Hovrätten har i sin dom så sent som den 16 januari tagit upp frågan till prövning, bl.a. med hänsyn till att det fanns åtal mot den person fröken Eliasson nämnde, och frikänt med hänvisning till att det i det åsyftade sammanhanget inte var fråga om offentlig sammankomst. Det tillkommer självfallet inte mig att i detta sammanhang lägga några synpunkter på hovrättens bedömning. Det kan emellertid konstateras att gatumusicerande av mer anspråkslös natur skulle anses falla utanför begreppet offentlig tillställning om hovrättens dom vinner laga kraft. Något tillstånd av polismyndighet, enligt allmänna ordningsstadgan, kommer alltså inte att behövas i sådana fall. Redan på grundval av denna dom har en förbättring skett i det avseende som fröken Eliasson efterfrågar. Jag tycker också att gatumusicerandet kan, under något så när rimliga former, vara trivsamt och tilltalande; så tilltalande att jag skulle kunna tänka mig att själv pröva på.
Nr 65 Herr talman! Jag tackar kommunministern för det beskedet. Det är Torsdagen den glädjande att man nu ser vissa möjligheter att inom ramen för gällande 12 februari 1976 regler släppa fram den s.k. mer anspråkslösa gatumusiken, men självklart = är det inte någon slutgiltig lösning på problemet. Om tidigare tillgång Det är en fullständigt befängd situation att man skall försöka avgöra = till riksskatteverkets om det i de olika fallen rör sig om musik och sång av anspråkslöst slag = deklarationsblaneller inte. Här skall man försöka bedöma den konstnärliga kvaliteten, — ketter m.m. sångarens eller musikantens syfte med framförandet och kanske hur stor åhörarskara den här sångaren eller musikanten kan dra till sig innan man kan avgöra om framträdandet faller inom ramen för vad man bör söka tillstånd för. Dessutom har vi den reglering som görs genom lagen om allmänna sammankomster, som innehåller andra bestämmelser för sånger av t.ex. politiskt slag. Även det är en komplicerande faktor om man skall bedöma om sånger är av politisk natur eller inte, förutom en kvalitetsbedömning. Här behövs en mer radikal ändring av den gällande ordningen.
Herr talman! Förhållandet mellan ordningsstadgan och de bestämmelser som gäller för allmänna sammankomster är ett av skälen till att regelkomplexet blir ganska besvärligt. Men jag vill bestrida att polismyndigheten skall försöka sig på att bedöma musikantens musikaliska kvalitet. Det har det aldrig varit fråga om, utan frågan är vilket syfte han har med sitt framträdande. Bestämmelserna i ordningsstadgan har inte tillkommit av klåfingrighet utan vi kan väl båda vara överens om att det finns fall där det med hänsyn till trafiksäkerheten och av andra skäl kan behövas en viss ordning även på gatumusicerandet. Men i sak har vi inga delade meningar. Även jag tycker att det kan vara bra att se över regelkomplexet.
211, och anförde: Herr talman! Herr Torwald har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att deklaranterna kommande år skall få tillgång till samtliga deklarationsblanketter och anvisningar senast den 15 januari. Jag vill hänvisa till mitt svar den 30 januari 1976 på en fråga av herr Börjesson i Falköping om uppskov med avlämnande av självdeklaration. Jag uppgav då att visst deklarationsmaterial i år distribuerats något senare än normalt. Jag framhöll dock att det var fråga om en försening som 95 generellt sett inte kunde medföra några olägenheter för de skattskyldiga. Det är självfallet angeläget att deklarationsmaterialet distribueras så tidigt som möjligt. Vid något tillfälle har emellertid hänt att beslut som påverkar utformningen av blanketter och anvisningar fattats först vid mitten av december under inkomståret med viss försening som följd. Jag kan nämna att riksskatteverket f.n. ser över sina rutiner i fråga om framställning av deklarationsmaterialet. Bl. a. undersöker man möjligheten att förkorta den tid som går åt för tryckningen. Några särskilda åtgärder härutöver anser jag inte vara behövliga för tillfället.

Herr talman! Låt mig till att börja med, herr finansminister, tacka för det både till ton och innehåll positiva svaret. Det är egentligen bara på en punkt jag är litet frågande. Det står att finansministern framhöll i sitt svar den 30 januari att förseningen generellt sett inte kunde medföra olägenheter för de skattskyldiga. Det är klart att det beror på vad man lägger in i ordet generellt. Om man menar att det inte kan innebära problem för alla skattskyldiga om enstaka blanketter eller anvisningar saknas så är detta riktigt. Men för de berörda skattskyldiga är det ett uppenbart problem. I år har det varit ett alldeles speciellt problem. Jag har sedan många år försökt hjälpa småjordbrukare med deras deklarationer. Många av dem har på grund av de bestämmelser som riksdagen antog 1972 haft att gå över till de nya s.k. bokföringsmässiga grunderna. Samtidigt har man det problemet att nya taxeringsvärden har åsatts jordbruksfastigheterna — taxeringsvärden som är av en helt annan konstruktion än de tidigare åsatta värdena. Det har gjort att man är helt hänvisad till att få reda på hur riksskatteverket anser att man skall förfara beträffande värdeminskning och annat för just jordbruksbyggnader. Det är på den punkten det fatala har inträffat: Jag var först den 20 januari, sedan i slutet på månaden, sedan den 1 eller 2 februari och sökte dessa anvisningar. Sedan fick jag till slut den 4 februari tag på dessa, som var helt avgörande för om man skulle kunna upprätta en riktig deklaration enligt bokföringsmässiga grunder. Det är så ont om folk som kan hjälpa jordbrukare att upprätta en deklaration enligt bokföringsmässiga grunder att dessa medhjälpare tvingas att noggrant ruta in när och var de kan göra de olika deklarationerna. Just under veckoskiftet 30 januari-2 februari är jag övertygad om att alla dessa hade bokat in varje timme. Men kunde man då inte göra deklarationerna, i avsaknad av blanketter, kunde man inte heller pressa in dessa deklarationer i sitt schema före den 15 februari. För egen del skall jag erkänna att jag var tvungen att göra dessa deklarationer, för att över huvud taget kunna hjälpa dessa människor, och gissa vad anvisningarna skulle innehålla. Lyckligtvis innehåller anvisningarna det som jag gissade, men jag finner det otillfredsställande att deklaranten, när han skall upprätta sin av samhället så starkt eftersträvade deklaration —- med krav på exakthet — inte har tillgång till anvisningarna.
Herr talman! Jag vill minnas att jag meddelade herr Börjesson i Falköping när vi diskuterade samma fråga att det kan finnas omständigheter, såsom bl.a. beslut i denna riksdag, som gör att det blir en viss fördröjning av materialet. Jag har här framför mig en redovisning, som visar att de blanketter som herr Torwald talar om — Inkomst av jordbruksfastighet enligt kontantprincipen resp. Inkomst av jordbruksfastighet enligt bokföringsmässiga grunder — inkom till riksskatteverket den 16 december i fjol och distribuerades samtidigt ut till länsstyrelserna. Vad det sedan kan ligga emellan kan jag inte uttala mig om. Vi får väl nöja oss med riksskatteverkets besked att man där håller på att se över rutinerna. Självfallet behöver formulären inte ligga i veckor innan vederbörande deklarant får sitt exemplar när materialet är utdistribuerat från det centrala organet, riksskatteverket.
Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen, som var en total överraskning för mig. Det är tydligt att själva distributionen har klickat. Jag har sökt dessa blanketter hos såväl Göteborgs fögderi som länsstyrelsen i Stockholms län. På länsstyrelsen i Stockholms län var jag så sent som den 4 februari. Man hade fortfarande inte blanketterna, men man var vänlig nog att hjälpa mig att få kontakt med skattehuset. Därifrån skickades blanketterna. Jag vill samtidigt gärna understryka att alla tjänstemän som jag har träffat har varit mycket tillmötesgående och på allt sätt försökt få fram blanketterna. Men trots att man så sent som den 30 januari lovade från skattehuset att skicka mig blanketterna fick jag ett bleklagt skriftligt besked: Finns tyvärr ej på lager. — Det beskedet nådde mig lördagen den 31 januari. Någonstans har det alltså klickat ganska allvarligt. Ett annat problem, som jag bara vill nämna i förbigående, är den svårighet som många småföretagare har att upprätta arbetsgivaruppgiften. Jag har klagat på det i andra sammanhang, och jag hoppas att finansministern vill medverka till att inlämnandetiden för den s.k. arbetsgivaruppgiften parallellställs med inlämnandetiden för deklarationen. Det vållar mycket stora bekymmer att den förra skall vara inlämnad den 2 februari i år under det att deklarationen inte skall vara inlämnad förrän den 16. Jag tackar för det kompletterande svaret.
Herr Åsling har frågat mig om jag är beredd att medverka till att riksdagen får mer tid för sin behandling av regeringens ställningstagande till 1975 års långtidsutredning.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

Det har för övrigt också avspeglat sig här i kammaren, eftersom bara en bråkdel av de kammardebatter som ägnats dessa frågor då kunnat avdelas för mera långsiktiga avvägningsproblem. Jag befarar att vi kan komma att hamna i samma besvärliga situation denna vår, och finansministerns svar ger ju inga förhoppningar om att här kan komma att tillämpas en ny metodik. Det hade varit önskvärt att regeringens ställningstagande till långtidsutredningen hade kunnat framläggas före påskuppehållet. Långtidsutredningen med alla remissvar och med regeringens slutliga utvärdering är ett omfattande material, och som det nu blir kommer finansutskottet i realiteten bara att ha ett par veckor för realbehandlingen. Den skall ske samtidigt som vi i utskottet bereder mera näraliggande ekonomiska frågor, som aktualiseras i kompletteringspropositionen. Ett alternativ hade naturligtvis varit att långtidsutredningen hade utvärderats i en separat proposition, vars riksdagsbehandling eventuellt hade kunnat skjutas till hösten. Jag är dock medveten om att tiden går och att långtidsutredningen redan i vissa avseenden är inaktuell, varför detta kanske inte är en realistisk väg. Men jag ber, herr finansminister, att man i finansdepartementet allvarligt överväger möjligheten att bryta ut behandlingen av långtidsutredningen från kompletteringspropositionen och låta den utvärderingen komma riksdagen till handa någon vecka före kompletteringspropositionen.
Herr talman! Långtidsutredningarna är ju produkter som inte återkommer årligen utan endast en gång vart femte år, och de har regelmässigt, av ganska naturliga skäl, redovisats i samband med kompletteringspropositionen. I kompletteringspropositionen redovisar man nämligen ett slags finansplan för det kommande budgetåret, och i långa stycken har den sin beröring även med de mera långsiktiga ekonomiska bedömningarna. I årets specifika fall — jag vill inte uttala mig om framtiden utan håller mig till hurdant läget är i år —-:utgår remisstiden den 1 mars. Vi har redan fått framställningar från en del tunga remissinstanser, där man bett om en eller två veckors utsträckning av remisstiden för att kunna behandla ärendet. Finansdepartementet får således en knappt tillmätt tid för att göra både de bedömningar som långtidsutredningen och de bedömningar som kompletteringspropositionen kan motivera, och detta kommer praktiskt taget på en gång. Med hänsyn till beröringspunkterna finner jag det rationellt att lägga fram ställningstagandena samtidigt.

Herr talman! Jag tar fasta på vad finansministern här sade sist. Om tiden blir alltför knapp, kan det bli nödvändigt att tillgripa den utvägen att man frikopplar de delar av utredningen som fordrar en mer tidsödande beredning och behandlar dessa delar i höst. Jag är glad att finansministern fäster stort avseende vid remissinstansernas inställning och deras svar på långtidsutredningens propåer. Från utskottets sida är vi emellertid angelägna att som bakgrund för bedömning av kompletteringspropositionen ha regeringens ställningstagande till långtidsutredningen. Det är det som vi i utskottet anser att vi skulle behöva mera tid för att överväga.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat mig om jag vill medverka till att vårdbidraget blir sjukpenninggrundande enligt lagen om allmän försäkring. Vårdbidraget till förälder med handikappat barn i hemmet syftar till att ge en viss ersättning för att en av föräldrarna i regel måste avstå från förvärvsinkomst för att ta vård om det handikappade barnet. Vårdbidraget utgår till den av föräldrarna som till huvudsaklig del svarar för barnets omvårdnad, men det finns inget krav på att föräldern avstår från förvärvsarbete. Vårdbidraget jämställs i skattehänseende med förvärvsinkomst och det räknas också som pensionsgrundande inkomst för ATP. Däremot inräknas inte vårdbidraget i den sjukpenninggrundande inkomsten eftersom det utgår oförändrat även när bidragsmottagaren är sjuk. Om vårdbidraget räknades in i den sjukpenninggrundande inkomsten skulle det vid förälderns sjukdom utgå dubbel ersättning i form av dels vårdbidrag, som fortsätter att utgå i vanlig ordning, dels sjukpenning med 90 96 av vårdbidragets belopp.

Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret, vars innehåll ger ett klart besked om att statsrådet inte vill ansluta sig till tanken att vårdnadsbidrag skall vara sjukpenninggrundande. Det är riktigt, som anges i svaret, att vårdnadsbidraget utgår även om modern drabbas av sjukdom och att hon sålunda under sin sjukdom uppbär samma bidrag som när hon är frisk och kan ta hand om vården av ett sjukt eller handikappat barn. Men en sak tror jag vi kan vara överens om, nämligen att detta vårdbidrag, plus att hon i egenskap av hemmafru är placerad som hemmamakeförsäkrad med 8 kr. per dag i sjukpenning, inte täcker de kostnader som uppstår i en situation då hon måste ha hjälp utifrån för att vårda exempelvis ett barn som är sjukt eller lider av något handikapp. Jag är rätt övertygad om att mor, om hon blir sjuk, inte kan klara hemhjälpen med sina 8 kr. per dag, plus vårdnadsbidraget. Jag har också litet svårt att förstå varför inte det merarbete som modern får genom att hon måste ägna sig åt ständig uppsikt över ett sjukt eller handikappat barn skall berättiga henne till högre sjukpenning än om hon vore hemmamaka utan detta extra ansvar. En sjukpenning baserad på den inkomst modern får i vårdnadsbidrag skulle utgöra ett bra tillskott, och jag vet att det här är en fråga som är föremål för diskussion ute i landet, bl.a. på försäkringskassorna. Jag har ett näraliggande exempel i min hemkommun, där en ung mor har ett handikappat barn som aldrig kan lämnas utan tillsyn. Hon erhöll under 1975 i vårdnadsbidrag 10 629 kr. Om detta bidrag hade varit sjukpenninggrundande skulle det ha gett henne en sjukpenning på 26 kr. per dag brutto, och minus skatt på 4 kr. hade det gett henne 22 kr. per dag netto. Med en sjukpenning på 22 kr. per dag plus vårdnadsbidraget hade den här modern haft väsentligt större möjligheter att klara upp den ekonomiska situation som uppstod under hennes sjukdom än vad som blev fallet nu när hon har en så låg sjukpenning som 8 kr. per dag. Jag tycker faktiskt att socialministern borde undersöka detta och försöka medverka till att vårdbidraget, som ju är en skattepliktig inkomst, också blir betraktat som sjukpenninggrundande inkomst. Jag anser nämligen fortfarande att den nuvarande lagbestämmelsen i denna speciella fråga borde bli föremål för omprövning.
Herr talman! Jag vill understryka att den som uppbär vårdbidrag inte går miste om någon försäkringsförmån genom att vårdbidraget inte är sjukpenninggrundande och att vårdbidraget, till skillnad från vanliga arbetsinkomster, ju utgår även under sjukdom. De speciella förhållanden som herr Olsson i Edane här tar upp, berör som jag ser det inte i första hand sjukförsäkringen, utan det är främst ett mera praktiskt socialt problem, som får lösas bl.a. genom kommunens hemhjälpsverksamhet, genom barnavårdare etc. Frågor av denna karaktär knyter också an till det utredningsuppdrag som lämnades till den förra året tillsatta socialpolitiska samordningsutredningen.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat mig om jag är beredd att medverka till att samförstånd uppnås mellan olika informatörer om innehåll i och utformning av en ändamålsenlig kostinformation.

I denna skrift föreslås en kost som är näringsriktig och samtidigt prisbillig. Livsmedlen indelas i två huvudgrupper, baslivsmedel och tilläggslivsmedel. Samtliga sju livsmedelsgrupper i kostcirkeln ingår i den rekommenderade kosten. Den av KF:s provkök utarbetade s.k. matpyramiden utgör en lättfattlig illustration till innehållet i publikationen Prisvärd mat. Någon principiell skillnad i fråga om innebörden av näringsriktig kost finns sålunda inte mellan H-nämnden och KF. För egen del anser jag det viktigt att den grundläggande informationen i hithörande frågor samordnas så långt som möjligt. Enligt vad jag har inhämtat avser H-nämnden att i den fortsatta kostinformationen också ta till vara erfarenheterna av KF:s informationsverksamhet i kostfrågor.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Naturligtvis uppskattar jag att socialministern delar min uppfattning att det är viktigt att den grundläggande informationen i kostfrågor samordnas så långt möjligt. Det som sägs alldeles avslutningsvis i svaret — att socialministern har inhämtat att den s.k. H-nämnden kommer att ta hänsyn till KF:s erfarenheter — får jag väl uppfatta som ungefär det initiativ jag har efterlyst i den här saken. Jag skulle ändå vilja erinra om att när H-nämnden presenterades i socialstyrelsens petita 1974/75 sade socialstyrelsen att samarbetet med näringslivet skulle intensifieras. Det är första gången en statlig myndighet bedriver information tillsammans med näringslivet i den omfattning som väntas bli aktuell, och därför kan det finnas anledning att se på socialstyrelsens skäl till detta samarbete. ”Information till hela svenska folket om kost och motion”, sade man, ”kan med de nuvarande resurserna inte ske annat än genom samarbete med andra parter. Näringslivet är en part som har resurser.” Sedan konstaterar man att socialstyrelsen på det sättet ”kan få medinflytande över innehållet i samverkansparters reklam i den mån sådan ingår i informationen”. Som en bieffekt skall man också uppnå en produktförbättring. Så fick alltså socialstyrelsen sina pengar för detta ändamål. Men hur har man förvaltat de pengarna, när samarbetet mellan socialstyrelsen och en av de största och viktigaste samarbetsparterna, nämligen KF, så alldeles klart har spruckit genom att KF har gått ut med sin egen information? I det här sammanhanget är KF inte vilken organisation som helst. KF har solida traditioner på kostupplysningens område, där man enligt uppgift har satsat omkring 7 milj.kr. under de senaste tio åren. All erfarenhet tyder på att den traditionella information som lämnats genom kostcirkeln har gått över huvudet på dem som skulle ta emot den, och det är väl det som gjort att KF har tagit sig fram på andra linjer. Det finns inte mycket mer att säga om detta, utan jag hoppas att samarbetet skall bli bättre i fortsättningen och att det på det sättet ändå skall ha varit någon nytta med den fråga jag har ställt.
En fortsatt negativ befolkningsutveckling inom Ljusdals kommun skulle kunna äventyra huvudortens funktion som regioncentrum för nordvästra Hälsingland. Det är angeläget att nuvarande service kan vidmakthållas och helst även byggas ut.
Herr talman! H-nämndens information om näringsriktig kost har — det är inget tvivel om det — medfört ett ökat intresse för dessa frågor, och många goda initiativ har här tagits av organisationer och enskilda. Det skulle enligt min mening kunna vara till nackdel för verksamheten, om H-nämnden krävde fullständig kontroll och ledning av varje aktivitet, vilket f. ö. nämnden inte heller kan göra. Det intresse som visats inom olika intressegrupper anser jag i det här sammanhanget utgöra ett mycket viktigt och värdefullt komplement till H-nämndens verksamhet.
Statsmakterna har också förutsatt att extra åtgärder kan bli nödvändiga för att stärka kommunens förutsättningar som regioncentrum, och man har förklarat sig beredd att gå in med sådana åtgärder. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå att statens järnvägars förslag om nedläggning av persontrafiken på järnvägslinjen Ljusdal-Hudiksvall och av godstrafiken på samma linje, sträckan Ljusdal-Näsviken, väckt oro.
Detta hindrar emellertid inte att det är angeläget att få till stånd en viss samordning av den grundläggande informationen i hithörande frågor. Jag har också betonat detta i mitt frågesvar och framhållit att H-nämnden avser att ta till vara erfarenheterna av KF:s informationsverksamhet i kostfrågor. Jag tror att herr Lidgard kan känna sig lugn på den här punkten.
Anser statsrådet att en försämring av kommunikationerna mellan Ljusdal och Hudiksvall i enlighet med SJ:s förslag är förenligt med de regionalpolitiska utfästelserna att stärka Ljusdals ställning som regioncentrum?

järnvägslinjer, Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig om jag anser att ytterligare nedläggning av järnvägslinjer är förenlig med den av riksdagen fastlagda regionalpolitiska målsättningen. Fru Nilsson i Sunne har frågat mig om regeringen avser att följa SJ chefens förslag om att lägga ned ytterligare 15 bandelar i landet. Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag anser att en försämring av kommunikationerna mellan Ljusdal och Hudiksvall i enlighet med SJ:s förslag är förenlig med de regionalpolitiska utfästelserna att stärka Ljusdals ställning som regioncentrum. Herr Komstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte ytterligare försämra kommunikationerna för invånarna i sydöstra Skåne. Fru Sandéhn har frågat mig vad jag avser att göra med anledning av statens järnvägars förslag att nedlägga Ystad-Tomelilla-Simrishamns järnväg. Herr Jonasson har frågat mig om jag tänker säga nej till SJ:s begäran om medgivande att inskränka eller helt nedlägga driften på bandelarna Arvika-Bengtsfors-Mellerud, Lesjöfors-Kristinehamn samt Ludvika-Kil. Herr Dahlgren har frågat mig om jag är beredd verka för en höjning under kommande budgetår av bidraget till drift av icke lönsamma järnvägslinjer så att de nu föreslagna nedläggningarna kan undvikas. Jag besvarar de sju frågorna i ett sammanhang. I årets budgetproposition har jag under anslaget ”Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m.m.” anmält min avsikt att under budgetåret 1976/77 verkställa nedläggningsprövning av åtta närmare angivna bandelar. Det gäller bandelar där en nedläggning uppenbarligen inte innebär några olägenheter från trafikförsörjningssynpunkt och där den alternativa trafikuppläggningen innebär en klar samhällsekonomisk vinst. I två fall är det filåga om bandelar som enbart har godstrafik. I övrigt gäller det helt eller i huvudsak persontrafik. Några som helst olägenheter med hänsyn till de regionalpolitiska målsättningarna föreligger uppenbarligen inte. Jag vill alltså slå fast att det för budgetåret 1976/77 är fråga enbart om att företa nedläggningsprövning av åtta särskilt trafiksvaga bandelar. Som bekant har SJ i skrivelse till regeringen aktualiserat frågan om nedläggning av trafik på ytterligare ett antal bandelar. Några åtgärder från regeringens sida med anledning härav är inte aktuella. Någon ytterligare prövning kan sålunda inte ske före utgången av budgetåret 1976/77. I anslutning till herr Komstedts och fru Sandéhns frågor kan konstateras beträffande järnvägslinjen Tomelilla-Eslöv — vilken har angetts i budgetpropositionen — att det endast är fråga om nedläggningsprövning av den begränsade persontrafiken. Beträffande järnvägslinjen Simrishamn-Tomelilla-Ystad, där SJ har tagit upp frågan om nedläggningsprövning, följer av mitt tidigare uttalande att någon sådan inte är aktuell i detta sammanhang. I anledning av herr Dahlgrens fråga kan konstateras att bidraget till drift av icke lönsamma järnvägslinjer under kommande budgetår liksom hittills får avvägas med hänsyn till kostnads och intäktsläget samt omfattningen av det ersättningsberättigade bannätet.

Herr talman! Tack, herr statsråd, för svaret! Statsrådet nämner i svaret SJ:s skrivelse och säger: ”Några åtgärder från regeringens sida med anledning härav är inte aktuella.” Det är klartext som statsrådet talar. Och det behövs klartext, herr statsråd, i den här frågan för att lugna den oro som SJ-chefens utspel har skapat. Det torde vara få s.k. utspel som har förorsakat så mycket oro och bestörtning som just SJ-chefens. Jag kan nöja mig med att citera länsstyrelsens i Värmland skrivelse: ”Länsstyrelsen finner det utomordentligt anmärkningsvärt att inte samråd skett från SJ-ledningens sida med berörda kommuner och med länsstyrelserna utan att man fått kännedom om SJ:s planer genom massmedia”. Samma kritik framförs av de anställda, och det är fullt berättigad kritik, anser jag för min del. Jag har lagt tyngdpunkten i min fråga på sambandet mellan regionalpolitiska satsningar och goda transportmöjligheter och kommunikationer för en bygd. Statsrådet säger att beträffande de åtta bandelar för vilka han i budgetpropositionen föreslagit nedläggningsprövning föreligger det inga brott mot den av riksdagen antagna regionalpolitiska målsättningen. Min fråga gäller den ytterligare påspädning av järvägsdöden som SJ-chefen har förebådat. Jag skall anföra ett konkret exempel på den oro som detta har skapat i en bygd där lokaliseringspolitiska satsningar har givit resultat. I Årjängs kommun har man i samråd med SJ och såsom statskommunalt beredskapsarbete byggt ett stickspår till ett industriområde. Så sent som på decembersammanträdet förra året beslutade kommunfullmäktige om en ytterligare satsning med lastplatser vid detta stickspår för att tillgodose de nya industrier som skall lokaliseras till området. Det är självklart att man blir förvånad när man utan förvarning genom massmedia får reda på att den järnväg som man satsar på försvinner, om SJ-chefen får som han vill. En industriledare har klart deklarerat: ”En nedläggning innebär att vi inte har en chans att fortsätta här i Årjäng.” Han nämner svårigheterna att transportera produkterna på landsväg och säger: ”Det betyder att vi för vår del måste omlokalisera vårt företag.” Det är nu viktigt att vi alla i de bygder som är berörda och som är beroende av järnvägen känner ansvar för den som trafikmedel. Fryksdalsbanan, som vi många gånger har diskuterat, är ett bra exempel, herr statsråd, på att när folk sluter upp bakom en järnväg och tror på den, så ger det resultat. järnvägslinjer, Vad som är bekymmersamt tycker jag är de dåliga kommunikationerna mellan kommunikationsdepartementets chef och SJ-chefen. Jag hoppas att de blir bättre, så att vi slipper utspel av den här typen.

Herr talman! De många frågeställarna i det här specifika ärendet vittnar vältaligt om med vilket utomordentligt stort allvar man tar på SJ-propåerna om nedläggning av ett antal bandelar. Jag ber att, i likhet med herr Eriksson i Arvika, få tacka kommunikationsministern för det svar som han lämnat gemensamt till oss alla. Det är min innerliga förhoppning att detta svar skall bidra till att dämpa den oro, för att inte säga bestörtning, som SJ-utspelet fört med sig bland befolkningen i de delar av landet som är direkt berörda av de föreslagna nedläggningarna. Inom Värmlands län har inte mindre än tre olika bandelar rankats in bland dem som skall falla för SJ:s speciella lieman. Två av dessa - Arvika-Årjäng-Mellerud och Kristinehamn-Lesjöfors — är redan nu inräknade bland de olönsamma bandelarna, för vilka SJ får kompensation från staten, medan Bergslagsbanan, dvs. sträckan Kil-Ludvika, hittills har räknats till affärsbanenätet. Det är ingalunda att förundra sig över att såväl befolkningen i gemen som ansvariga kommunalmän och industrimän blir bestörta över ett meddelande som det som gavs från SJ:s sida alldenstund ingen som helst kontakt tagits med berörda myndigheter vare sig på länsplanet eller inom kommunerna, utan den första informationen till dem skedde genom massmedia. Även berörd personal har all anledning att reagera mot tillvägagångssättet. Nu har vi som väl är en klok kommunikationsminister och därtill en klok regering, så vi behöver väl inte befara att SJ-chefens propåer kommer att gå i verkställighet — propåer som f. ö. går helt på kollisionskurs med riksdagens allmänna intentioner vad gäller trafikpolitiken. Man kan då undra vad avsikten är från SJ:s sida. Är det månne fråga om någon form av utpressningstaktik mot regeringen för att få fram mera pengar? Det fattas ju de facto åtskilliga miljoner i SJ:s budget, och detta förhållande kan måhända i och för sig förklara SJ:s drastiska utspel. Min följdfråga till kommunikationsministern skulle därför bli — och den har jag f. ö. delvis redan fått svar på: Har regeringen för avsikt att bevilja SJ mer pengar till de olönsamma bandelarna?

Herr talman! Goda kommunikationer är en grundläggande förutsättning för boende, näringsliv och sysselsättning i en region. Försämringar i kommunikationerna kan få mycket stora negativa effekter för en bygd. Är en sådan bygd sedan i ett känsligt läge befolkningsmässigt sett, så kan förlusten av vissa kommunikationsmöjligheter allvarligt skada bygdens utvecklingsmöjligheter. Ljusdal befinner sig i ett sådant läge. Befolkningstalet har dalat så långt att det inte får gå lägre. I stället måste vi med alla krafter försöka — Nr 65 vända utvecklingen åt rätt håll. Statsmakterna förutsåg vid antagandet Torsdagen den av det regionalpolitiska handlingsprogrammet 1972 att det kunde bli nöd 12 februari 1976 vändigt att samhället gör särskilda insatser för att regional service skall — vara tillgänglig i Ljusdal i framtiden. Om nedläggning av Det är mot den bakgrunden som SJ-chefens förslag om nedläggning järnvägslinjer, av persontrafiken på sträckan Ljusdal-Hudiksvall och godstrafiken på = Mm.m. sträckan Ljusdal-Näsviken är så oroväckande och förvånande. Det är inte insatser av det slaget som hjälper Ljusdal och bygden längs järnvägen till en gynnsam utveckling. En sådan åtgärd kan inte verka annat än negativt. Det är därför angeläget att SJ:s planer beträffande järnvägslinjen Ljusdal-Hudiksvall inte förverkligas utan att järnvägen får sitt rättmätiga underhåll och att järnvägsdriften tryggas. Det är tillfredsställande att kommunikationsministern nu klart säger ifrån att det under det kommande budgetåret inte kan bli fråga om att lägga ned denna järnväg. Jag tackar för det beskedet. Jag vill också understryka att vi från folkpartiets sida är beredda att höja investeringsbidraget och att på ett bättre sätt satsa på järnvägen för att få den mera konkurrenskraftig, och så att den kan erbjuda en bättre service. Vi anser att starkare satsning på järnvägen skulle göra nu olönsamma järnvägslinjer lönsamma. Men om det skall kunna ske måste det bli en annan inställning till denna viktiga kommunikationsgren. Vad det nu närmast gäller är att rädda den järnvägslinje som det här är fråga om.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Vi vet att en bygds utveckling i mycket hög grad beror på dess kommunikationssystem. Är kommunikationerna redan dåliga, så får även den allra minsta förändring till det sämre betydande konsekvenser. Järnvägen har stor betydelse — men den skall ändå inte överdimensioneras i dagens moderna samhälle. I en hårt prövad bygd som Österlen, dvs. i princip Simrishamns och Tomelilla kommuner, skapar SJ:s uttalanden om nedläggning av först linjen Tomelilla-Eslöv och sedermera linjen Simrishamn-Tomelilla-Ystad onekligen stor oro. Den oron beror kanske främst på att vi redan i dagens situation har mycket dåliga vägkommunikationer västerut, med den expansiva delen av Skåne, den region som den östra delen av Skåne måste ha ett samband med för att kunna utvecklas. Kommunikationsministern säger nu att någon nedläggning av dessa linjer inte är aktuell. Min fråga till kommunikationsministern gällde om kommunikationsministern ville ge besked om att de planerade vägutbyggnaderna från Österlen och västerut skulle kopplas samman med nedläggningen av dessa järnvägslinjer. Den frågan har inte kommunikationsministern svarat på. Vi har dock lärt oss att har SJ aviserat inskränkningar så kommer de också till stånd, frågan är bara när. Vi måste också fråga 107 oss vilket belopp vi i framtiden skall betala för kollektivbiljetten. Detta är problem som vi naturligtvis skall koppla samman. Vi har på Österlen haft besök av tre statsråd under en tvåårsperiod. Besöken har gällt sysselsättningsproblemen i bygden. De frågor som tagits upp av kommunfolk och från länsstyrelsehåll har gällt problemet att få till stånd bättre kommunikationer, för att göra nyetableringar attraktiva. Vi har inte sett till någon avsevärd förbättring av dem, bortsett från att man nu sätter i gång utbggnaden av väg 103 som nödhjälpsjobb. Därför vill jag upprepa min fråga till kommunikationsministern, som har ansvaret för både SJ:s verksamhet och vägverkets: Kan kommunikationsministern i dag ge mig beskedet att Österlens kommunikationsproblem kommer att lösas så att inte bygden drabbas ännu värre? Kommer problemen att kopplas samman, så att vi får en garanterad utbyggnad av vägarna när järnvägen försvinner? Vi vet ju att den planeringen tar tid.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Man kan förstå vad en trafikinskränkning här skulle betyda: Attraktionskraften för stora delar av regionen skulle komma att minska, och därmed skulle följa en fortsatt avfolkning. Just Sydostskåne eller Österlen, som vi gärna vill kalla denna del av landskapet, har under en lång följd av år varit föremål för en stark urbanisering. Under åtskilliga år har det gjorts många ansträngningar för att väcka statsmakternas intresse för nya industrilokaliseringar. Jag är rädd för att en järnvägsnedläggning i denna situation inte skulle befrämja några nyetableringar av industrier eller annan verksamhet. Den oro för sämre trafikservice som den fasta befolkningen hyst efter generaldirektör Lars Petersons uttalande är därför lätt att förstå. Det svar jag nu fått ger ett klart besked om de svåra problem kommunikationsdepartementet har att brottas med när det gäller våra järnvägars vara eller icke vara.

Herr talman! Även jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. I en skrivelse till kommunikationsministern har SJ föreslagit att tra fiken på tre bandelar i Värmland skall läggas ned. Det gäller bandelarna Kristinehamn-Lesjöfors, Arvika-Bengtsfors-Mellerud och Kil-Ludvika. Jag har ställt den direkta frågan huruvida kommunikationsministern tänker säga nej till förslaget. Svaret är nu ett nej till det förslag som SJ-chefen har lagt fram, i varje fall till den 1 juli 1977. Detta är naturligtvis i och för sig tacknämligt. Men SJ-chefens utspel är faktiskt anmärkningsvärt. Som det mest anmärkningsvärda måste man betrakta att SJ inte ens har diskuterat frågorna vare sig med berörda kommuner eller med länsstyrelsen. Den socialdemokratiska regeringen talar mycket om de statliga företagens förträfflighet, den talar om samråd, om medinflytande osv. Men hur är det i praktiken? Här finns inget samråd, här har inga diskussioner förts, här slänger man bara fram förslagen. I riksdagsbeslutet 1972 om den regionala strukturen klassades Filipstad som regionalt centrum och Årjäng som kommunalt centrum. Länsstyrelsen har föreslagit att Filipstad skall bli ett nytt statligt industricentrum. Filipstad är en viktig ort för omgivningen, och Årjäng är en viktig ort för hela Nordmarken. Och så kommer det här förslaget att järnvägsförbindelserna skall bort! Vad nyttar det till med lokaliseringspolitiska satsningar och andra åtgärder, om man försämrar servicen på det sätt som blir fallet om SJ:s framställning bifalles? Detta är inte bara en fråga om trafikekonomi — det är också en fråga om service. Och det är helhetsbilden som därvid måste vara avgörande. Skall vi lyckas med regionalpolitiska satsningar och med lokaliseringspolitiken måste det finnas service. Jag förstår mycket väl att man måste se till ekonomin, men man får inte ta den i betraktande bara inom en sektor — man måste se till helheten. Trafikutredningen måste avvaktas. Till dess: Låt trafiken på bandelarna fortsätta och irritera inte människorna i onödan!

Herr talman! Statsrådets förslag att lägga ned de i budgetpropositionen föreslagna bandelarna har fått den underliga effekten att SJ underkänner statsrådets beräknade besparing på 30 milj.kr. och hävdar att skall den summan uppnås i besparing måste ytterligare järnvägsnedläggningar ske. Ett sådant besked från SJ har naturligtvis skapat oro i de bygder som berörs. När jag sedan lyssnade på statsrådet i ett TV-program fick jag den uppfattningen att statsrådet menade att kostnaderna för de olönsamma järnvägslinjerna nu var så stora att man var tvungen att göra nedläggningar. Uppfattade jag verkligen statsrådet rätt? Jag tackar för svaret. Det innebär att detta budgetår kommer regeringen inte att föreslå ytterligare nedläggningar. För kommande budgetår hänvisar statsrådet till att storleken av bidraget till drift av icke lönsamma järnvägslinjer blir beroende av järnvägsnätets omfattning. Det var närmast detta som jag hade avsett med min fråga. Jag har nämligen den uppfattningen att intill dess att vi har fått fram material från den trafikpolitiska utredningen och värderingen av de regionala trafikprogram järnvägslinjer, 110 men är klar så att vi får ett material i riksdagen skall inga nedläggningar göras. En summa på 600 milj.kr. inger naturligtvis respekt, men ställer man den i relation till de kommunala utgifterna för den kollektiva trafiken är den ganska blygsam. Enbart i Stockholms län subventionerade landstinget SL med 655 miljoner år 1975.

Herr talman! Det har i den här omgången ställts ett par tre, kanske fyra frågor till mig. Fru Nilsson i Sunne frågade huruvida regeringen har för avsikt att bevilja SJ mer pengar till de olönsamma bandelarna. Denna fråga kan väl kopplas samman med den som herr Dahlgren ursprungligen ställt beträffande finansieringen under den nu överblickbara framtiden av det olönsamma nätet. Som svar på de frågorna hänvisar jag endast till årets budgetproposition och den kommande riksdagsbehandlingen av de delar av denna som handlar om bidrag till statens järnvägar för olönsam trafik. Herr Dahlgren tog i sitt anförande upp frågan huruvida man i avvaktan på slutförandet av den regionala trafikplaneringen över huvud taget skall diskutera förändringar i någon form av järnvägsnätet. Herr Dahlgren hänvisade till ett program i televisionen för några dagar sedan som jag medverkade i. Jag vill i klarhetens namn säga att vi i detta program diskuterade — åtminstone gjorde jag det — de åtta bandelar beträffande vilka regeringen i årets budgetproposition anmält att man avser att företa en nedläggningsprövning. För undvikande av allt missförstånd och för att denna fråga inte i onödan skall förstoras vill jag redan nu säga att riksdagen, när debatten om de frågorna kommer upp, naturligtvis är i sin fulla rätt att vägra regeringen att företa ens en nedläggningsprövning när det gäller dessa åtta bandelar. Herr Komstedt frågade: Får vi garantier för vägnätets kvalitet inom de områden förändringar i järnvägsdriften diskuteras, innan sådana förändringar sker? Frågan om järnvägsnätets utformning i områden där järnvägsnedläggelser eller förändringar i järnvägsnätet diskuteras tillhör de mest primära när man diskuterar dessa frågor. Till de primära frågorna hör också ersättningstrafik och liknande, frågor som herr Komstedt inte tog upp men som naturligtvis finns med i bilden. Men givetvis hör frågan om järnvägsnätets utformning till de allra viktigaste i sådana här diskussioner. Låt mig sedan som en allmän kommentar säga att jag finner det viktigt att jag och därmed regeringen slår fast att det är riksdagen och ingen annan som beslutar om förändringar i vårt lands järnvägsnät.

Herr talman! Jag antydde förut att jag anser att det är viktigt att vi Torsdagen den som har en järnväg i våra bygder slår vakt om denna. Jag vill upprepa 12 februari 1976 det. Inom folkpartiet tror vi på järnvägens framtid som transport och — i kommunikationsmedel. Därför har vi, som herr Westberg i Ljusdal sade, Om nedläggning av föreslagit årets riksdag en höjning av investeringsanslaget med 40 milj. — järnvägslinjer, kr., ett förslag som jag hoppas att det skall gå att nå enighet om.m.m. Men det är också viktigt att SJ-ledningen tror på järnvägens framtid. I det avseendet ställer man sig emellertid litet undrande. Det finns flera exempel som ger anledning till tveksamhet på den punkten. En sak är att man hade förutspått en minskning av persontransporterna för år 1974 men att det blev en ökning med 20 96. Till sist vill jag återupprepa frågan till statsrådet: Är statsrådet villig att medverka till att svenska folket slipper uppleva flera sådana här oroande utspel från SJ-chefens sida?
Herr talman! Det var ett värdefullt besked som statsrådet gav att det han diskuterade i det åberopade TV-programmet var de bandelar som finns angivna i budgetpropositionen. Nu är det alltså riksdagen som skall avgöra frågan. Vad jag vänder mig emot är att riksdagen inte under våren har ett sakmaterial för att kunna göra en riktig bedömning. Ett sådant material finns först när utredningarna är klara.

Herr talman! Kommunikationsministern och jag är helt överens om utbyggnad av vägnätet som ersättning i de delar av landet där det planeras inskränkningar i järnvägsnätet. Vi är naturligtvis också överens om —- som många andra varit inne på — att försöka bibehålla det järnvägsnät som finns i dag och att i framtiden kanske ompröva våra beslut när det gäller kommunikationsleder som människor inte utnyttjar på ett sådant sätt att nuvarande förhållanden kan bibehållas. Det är alldeles självklart med omprövningar i ett modernt samhälle. Vad jag tagit upp i min fråga och anser är väsentligt är att det inte blir två dåliga kommunikationsleder i en bygd, utan att det skapas garantier för åtminstone en vettig trafikled — om järnvägsdelen skulle drabbas av inskränkningar. Att planera för detta tar lång tid. Det talas om 10-15 år emellanåt vid budgetplanering, i långtidsutredningar o. d. Om det kommer ett besked om järnvägsinskränkningar finns det inte någon ersättning där med en gång, utan det tar kanske den tid jag nämnt att fatta ett definitivt beslut. Då är förutsättningen för expansion borta i en bygd som man från olika håll har understrukit borde åstadkommas. Jag hänvisar här till att AT förbindelserna med tre statsråd har besökt Österlenregionen under en knapp tvåårsperiod. Om det skall vara någon mening med de besöken så måste de innebära något utbyte. Kommunikationsministern säger att det är riksdagen som beslutar. Det vet jag också. Men vi har samtidigt en regering som lägger fram förslag och vi har en jämn ställning vid omröstningar i riksdagen. Kommunikationsministern kan väl inte underkänna regeringens förslag på det sättet att de bara överlämnas för riksdagens avgörande? Förslagen bör vara så underbyggda att riksdagen kan fatta beslut om dem, och ett positivt sådant.
Herr talman! Det skall inte bli någon större järnvägsdebatt här i dag. Den kommer vi att hålla när allt underlag ligger på riksdagens bord. Jag vill ändå peka på, att det är viktigt att hålla järnvägen i sådan kondition att den är konkurrenskraftig. Underlåter man att underhålla järnvägen och inte ser till att vagnmaterialet är tillfredsställande etc. är det klart att människorna undviker att använda det trafikmedlet. Då kan man enkelt säga: Ja, nu är det inte längre några som åker med dessa trafikmedel — nu kan vi ta bort dem. Den utvecklingen kan man alltså få fram genom att uraktlåta att vidta nödiga underhållsåtgärder. Jag tycker att man ibland bedriver en sådan politik. På den järnvägslinje som jag här talat om brister det i underhåll så att tågens hastighet måste nedsättas t.ex. Det tycker jag är allvarligt. Det är angeläget att man inte bara säger, som kommunikationsministern nu gör, att det inte är aktuellt att lägga ner den och den järnvägslinjen, utan att man också verkar i sådan riktning att det finns underlag för en fortsatt drift.